Herr talman! Utvecklingen och produktionen av läromedel utmärks för närvarande av en balansgång mellan två motstridande krav. Å ena sidan ställer den nya skolan stora krav på kvalificerade läromedel. Det är helt enkelt en av förutsättningarna för att syftet med skolreformerna skall uppnås. Å andra sidan har skolkostnaderna stigit så kraftigt under 1960-talet att det är förståeligt att kommuner och andra huvudmän nu försöker hålla dem tillbaka. Under de senaste åren har detta krav på återhållsamhet särskilt gått ut över den del av kostnaderna som avser läromedel. Från utbildningssynpunkt är det nuvarande läget kritiskt. Mycket talar för att 1970-talet kommer att präglas av en skola, som i skilda former mer och mer satsar på individuella studiegångar, där större hänsyn kan tas till den enskilde elevens förutsättningar, behov och ambitioner. Samtidigt kommer sannolikt lärarrollen att kraftigt förändras. När det gäller exempelvis stora delar av vuxenutbildningsfältet måste läraren nyorientera sig och finna former för att arbeta tillsammans med elever som har skiftande bakgrund och studieinriktning. Skall dessa förändringar kunna genomföras krävs med nödvändighet ett läromedelsutbud som är mer kvalificerat än för närvarande. I ett läge där utbildningskostnaderna tycks ha nått ett maximum är det naturligt att stat och kommun försöker finna möjligheter att spara och vägar att bättre 'utnyttja tillgängliga resurser. Åtgärder med sådant syfte får emellertid inte leda till att skolan får svårare att fullgöra sina pedagogiska uppgifter eller stå i strid med viktiga utbildningsmål. En alltför långtgående återhållsamhet på läromedelssidan kan lätt få sådana följder. Att knappa in på de pedagogiska redskapen kan dessutom skapa en undervisningssituation där övriga anordningar i skolan blir mer eller mindre verkningslösa. Den sparsamhet på läromedelssidan som många kommuner iakttar i dag är knappast resultatet av en samlad bedömning av på vilken punkt i skolbudgeten man kan göra de största inbesparingarna utan att äventyra skolans möjligheter att fungera tillfredsställande. Läromedelskostnaderna svarar för närvarande för ca 5 procent av de samlade utgifterna för skolan — exklusive investeringar — och för ca 13 procent av den kommunala skolbudgeten. De vinster som finns att hämta på denna sektor är därför relativt begränsade i förhållande till de besparingar som skulle kunna göras på andra områden. Att läromedelskostnaderna likväl kommit att stå i centrum för besparingsintresset sammanhänger i stället, åtminstone till en del, med fördelningen av skolkostnaderna mellan stat och kommun. Med nuvarande statsbidragsbestämmelser har kommunerna inga möjligheter att väga t.ex. lärarinsatser och läromedelsinsatser mot varandra när det gäller att möta kostnadsökningar. Eftersom en stor del av de kommunala utgifterna för skolan dessutom är bundna, t.ex. för lokaler, kommer besparingsansträngningarna att inriktas på icke bundna kostnader inom områden som svarar för en relativt liten del av skolkostnaderna, vilket får till följd att dessa områden drabbas hårdare än vad som kanske blivit fallet vid en mer samlad bedömning. Ett sådant utsatt område blir lätt läromedlen. En annan och friare utformning av statsbidraget, vilket vid upprepade tillfällen begärts av folkpartiet, bör ge kommunerna större möjligheter att väga alla kostnader inom skolväsendet mot varandra. Sparsamheten på läromedelssidan har bl.a. resulterat i att det blivit allt vanligare att eleverna inte får behålla sina läroböcker utan endast erhåller dem som lån. Från kommunernas sida har man länge efterlyst större frihet att själva avgöra vilka böcker som skall lämnas som lån respektive gåva. Framväxten av läromedelssystem, där olika media kombineras, motiverar i och för sig en ändring av nuvarande bestämmelser. Uppenbarligen finns det läroböcker som aldrig tas fram eller kommer till användning sedan de en gång nyttjats i undervisningen. I dessa fall är otvivelaktigt ett låneförfarande motiverat. Samtidigt måste dock garantier skapas mot att ett lånesystem blir så utbrett att det får negativa effekter från utbildningssynpunkt. Att inte kunna gå tillbaka för att repetera passerade avsnitt, att inte kunna utnyttja tidigare använda läroböcker som uppslagsverk kan lätt få sådana följder. Den starka satsning på studieteknisk träning, som karakteriserat utvecklingen inom hela skolväsendet under 1960-talet, riskerar att saboteras av en missriktad sparsamhet som berövar eleverna deras viktigaste redskap i skolarbetet. Dessutom kan det lätt få sociala snedeffekter: vissa föräldrar, som har starkt studieintresse eller gott om pengar, köper böckerna till sina barn, medan andra elever blir utan. Förutsättningen för att kommunerna skall ges den större handlingsfrihet som föreslås i propositionen och utskottsbetänkandet är att det samtidigt slås fast att de grundläggande läroböckerna i varje ämne skall vara elevernas personliga egendom. I vissa ämnen räcker det då inte med att eleverna bara erhåller en bok. I t.ex. språken måste både textbok och — i förekommande fall — grammatikbok räknas till de grundböcker som eleverna bör få behålla. Undantagna från regeln att eleven skall få minst ett centralt läromedel per ämne var i propositionen ämnena musik, teckning, slöjd och gymnastik. Särskilt med tanke på den bredare inriktning som de båda förstnämnda ämnena numera har är en sådan inskränkning svårmotiverad och oacceptabel. I ämnet musik t.ex. används sångböcker och läroböcker i musikhistoria och musikteori som är av stort värde för att stimulera eleverna att upprätthålla sitt musikintresse även efter skoltiden. Rätten att erhålla minst ett centralt läromedel som gåva bör därför gälla samtliga ämnen där läroböcker används i undervisningen. Ett enigt utskott har här gått emot den princip utbildningsministern föreslog i propositionen. Även om pedagogiska synpunkter måste väga tyngre än ekonomiska när det gäller skolans försörjning med läromedel är det självklart att alla ansträngningar bör göras för att hålla nere läromedelskostnaderna så mycket som möjligt. Från denna synpunkt har dock de förslag som läggs fram i propositionen föga att ge. Några nya vägar för att pressa läromedelskostnaderna anvisas knappast. Däremot föreslås läromedelsförlagen bli belastade med en rad avgifter och kostnader, vilka kommer att fördyra utvecklingen och produktionen av läromedel. I det långa loppet kommer detta med all sannolikhet att resultera inte i lägre läromedelspriser utan i högre. Vid flera tillfällen har starka krav rests på ett förstatligande av läromedelsproduktionen eller åtminstone en kraftig utbyggnad av det statliga inflytandet över läromedelsmarknaden. Senast vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas framfördes en rad yrkanden med denna innebörd. BI. a. krävde Stockholms arbetarekommun i ett yttrande Nr 100 ”att samhället i princip bör svara för all produktion av läromedel för Fredagen den skolväsendet”. 25 maj 1973 Från liberala utgångspunkter måste dock varje tanke på ett statligt — läromedelsmonopol bestämt avvisas. Otvivelaktigt finns det problem och = Samhällsinsatser på brister på läromedelsområdet, men dessa undanröjes knappast med ett läromedelsområdet förstatligande av läromedelsproduktionen. En socialisering rymmer tvärtom faror som saknas om enskilda, kooperativa och statliga förlag tillåts tävla i fri konkurrens på lika villkor. En monopoliserad läromedelsmarknad innebär ingen garanti för lägre kostnader men däremot risk för styrning och likriktning och minskad valfrihet i undervisningssituationen. Att sådana farhågor har fog för sig framgår inte minst av läromedelsmotionerna till den socialdemokratiska partikongressen, där den oftast återkommande kritiken går ut på att dagens läromedel ger uttryck för ”fel” värderingar. De ”förmedlar borgerliga värderingar, könsrollsfördomar och västerländskt kapitalistiskt världsperspektiv, inte minst på utvecklingen i u-länderna. Läromedel med en socialistisk utgångspunkt för sina resonemang lyser däremot med sin frånvaro. Till denna bild skall läggas en lärarkår som vanligtvis inte omfattar socialistiska värderingar. Det är inte svårt att föreställa sig att läroplanernas chanser att bli förverkligade är nära nog minimala med ett sådant utgångsläge”, heter det exempelvis i en av motionerna. Det är således inte fråga om att eftersträva större balans och allsidighet i läroböckerna. Först om de präglas av en socialistisk grundsyn kan intentionerna med den nya skolan uppnås. En annan risk med ett statligt läromedelsmonopol har formulerats av professor Torsten Husén: ”På få områden av samhällslivet är följderna av byråkratiskt stelnande mera ödesdigra än inom det nuvarande utbildningsväsendet. Det förnyelsearbete som där pågår är till sitt väsen antibyråkratiskt och informellt. Frågan om statligt eller privat inom läromedelssektorn gäller därför ingalunda socialism kontra kapitalism — kontroll av den senares excesser har vi i vårt land, om någonstans, lärt oss etablera — utan centralistisk uniformitet kontra fritt initierad förnyelse.” Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att kunna notera att såväl läromedelsutredningen som departementschefen avvisar tanken på att staten ensam skall svara för all läromedelsproduktion. Däremot är departementschefen mindre klar i sina uttalanden när det gäller propåerna om en långtgående statlig styrning av läromedelsproduktionen. Naturligtvis fordras insatser från statens sida för att tillse att läromedel finns i tillräcklig utsträckning på alla nivåer och att de uppfyller vissa minimikrav i fråga om pris och kvalitet. Detta bör dock ske genom på förhand uppställda regler, genom produktionsstödjande åtgärder m.m. Ett alltför långtgående statligt ingripande i själva läroboksproduktionen kan lätt få samma negativa effekter som ett totalt förstatligande. Enligt vår mening utgör en fri och effektiv konkurrens mellan olika typer av läromedelsförlag, kombinerad med en aktiv prisövervakning och bestämda krav från avnämarna i fråga om läromedlens tekniska utformning och kvalitet, den bästa prispressen. Varje monopolisering av 65 läromedelsmarknaden — statlig eller enskild — resulterar ofelbart i högre priser. Det är detta folkpartiet tillsammans med moderaterna slår fast i reservation 1 b. Det anbudsförfarande vid utveckling och produktion av läromedel som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten accepterar skapar enligt vår mening förutsättningar för en sådan styrning som vi, som jag nyss sagt, avvisar. Syftet med propositionens förslag sägs vara dels att försöka få fram bra läromedel till låga priser, dels att försöka minska antalet parallella läromedel. Själva anbudsförfarandet skall tillgå så att man i en första etapp på grundval av ett underlag från SÖ begär in anbud ”som omfattar kostnaderna dels för att utveckla läromedlet” — — — ”dels produktionen av en viss upplaga av läromedlet, dels att utpröva läromedlet på konstruktionsstadiet”. Bland inkomna anbud skall sedan tre utses för fortsatt prövning, bl.a. med utgångspunkt från priset. Av dessa tre väljs slutligen det eller de som visar sig bäst från pedagogisk synpunkt. I en andra etapp läggs så en beställning ut hos producenten på det antal exemplar som kommunerna förklarar sig villiga att köpa. Vid detta förfaringssätt måste möjligheterna att utveckla och sälja läromedel för dem som efter inlämnat anbud ej utvalts bedömas som små, eftersom systemet för att fungera kräver en nära samverkan mellan skolöverstyrelsen och köparna, dvs. kommunerna. Därmed kommer förlagens möjligheter att utveckla och producera läromedel i realiteten att bli helt beroende av SÖ, vilket skapar möjligheter för styrning och gynnande av vissa förlagstyper, något som vi inte kan acceptera. De grundläggande idéerna bakom anbudsförfarandet är också utomordentligt diskutabla. Strävan är att begränsa antalet parallella läromedel i varje ämne — i extrem fallet skall det uppenbarligen finnas endast ett läromedel i varje ämne. Det innebär en uppseendeväckande begränsning av den valfrihet som lokala ämnesoch stadiekonferenser, läromedelskommittéer och skolstyrelser hittills haft. Om modellen med anbudsförfarande genomförs på bred basis riskerar dessa lokala instanser att förlora sitt egentliga inflytande över läromedelsvalet. Realismen i förslaget och dess genomförbarhet kan också diskuteras. Det förutsätter nämligen att ett antal producenter skulle vara beredda att investera betydande belopp dels i ett långvarigt och kostsamt utvecklingsarbete för produktion av den upplaga som krävs för utprövning, dels i den följande utprövningen som erfarenhetsmässigt är ganska kostsam. Alla dessa kostnader skulle förlagen alltså ta på sig för att få fram ett läromedel som efter ett särskilt urvalsförfarande skall konkurrera med ytterligare två läromedel om att antas för användning i skolorna. För de förlag som inte får sina läromedel antagna måste kostnaderna täckas på andra håll i verksamheten, vilket normalt innebär höjda priser på andra läromedel. Och därmed har hela anbudsförfarandet motverkat sitt eget syfte. För mindre förlag med begränsad tillgång till riskvilligt kapital innebär förfarandet att de riskerar att snabbt slås ut från marknaden. Folkpartiet yrkar följaktligen avslag på denna del av propositionen, dvs. bifall till reservation 6. Denna proposition om läromedelsfrågor vittnar för övrigt starkt om hur svårbehandlad denna materia egentligen är. Det är inte möjligt att hävda att utbildningsministern i propositionen lyckasts presentera några glänsande eller ens särskilt genomtänkta lösningar på de många problem som är aktuella på detta område. Tvärtom präglas propositionen i sin helhet av en vaghet och brist på klarhet som är ytterst påfallande. Utskottet har som en bilaga till sitt betänkande gjort en sammanställning över den handläggningsordning beträffande läromedelsgranskningen i dels samhällsorienterande, dels andra ämnen som nu skall komma att gälla. Här visar utskottet tydligt, hur oklart och krångligt det nya systemet är. Utskottets ledamöter är väl medvetna om att, trots de påtagliga förbättringar utskottet har lyckats åstadkomma, en rad problem återstår att lösa. Jag skulle tro att även utskottsmajoriteten delar reservanternas uppfattning att t.ex. anbudsförfarandet inte fått en särskilt tillfredsställande beskrivning i propositionen. Inte ens det faktum att utbildningsministern här använder den mest ödmjuka formulering jag någonsin sett i en proposition ursäktar vagheten. I propositionen säger han att han endast önskar redovisa ”vissa hållpunkter för en analys inför en försöksverksamhet” med anbudsförfarande. Blygsammare målsättning kan man knappast ange. Den organisationskommitté som tillsatts redan innan riksdagen fattat beslut om propositionen, får nu göra ett försök att utforma detta. Vi reservanter har ansett att systemet är så omöjligt att det lika gott kunde avföras omedelbart. Läromedelsutredningen hade föreslagit att Sveriges Radios utbud av utbildningsprogram principiellt skulle likställas med andra läromedel och alltså kunna granskas av den läromedelsnämnd som föreslogs bli inrättad. På denna punkt liksom på så många andra har utbildningsministern frångått läromedelsutredningens förslag och förordat att Sveriges Radios programutbud skall undantas från granskningen. Helt optimistiskt säger han att detta problem kan anses vara löst genom den skyldighet till samråd som föreligger mellan Sveriges Radio å ena sidan och skolöverstyrelsen och UKÄ å den andra. Hela den icke socialistiska oppositionen i utskottet har dock funnit, att man både av principiella skäl och med tanke på att den eterburna utbildningen förväntas få en successivt ökad omfattning knappast kan se några skäl till att Sveriges Radios skolradiooch skol-TV-program med tillhörande material skulle ha en prioriterad ställning och vara undantagna från det granskningsförfarande som i övrigt skulle gälla. I reservationen 3, som jag yrkar bifall till, föreslås alltså att riksdagen bör besluta att samma bestämmelser skall gälla för de tryckta läromedel som Sveriges Radio tillhandahåller som för andra läromedel. I fråga om det eterburna programutbudet är situationen mera komplicerad. Vi säger därför i reservationen att det bör uppdras åt den nyligen tillsatta organisationskommittén att i samråd med den likaledes nyligen tillsatta radionämndsutredningen överväga och framlägga förslag om, på vilket stadium objektivitetsgranskning av de samhällsorienterande programmen skall ske och vilket organ som bör omhänderha granskningen av dessa och andra utbildningsprogram. Syftet med det centrala läromedelsregister som föreslås i propositionen sägs vara att ge kommuner och andra avnämare tillgång till en mer systematisk läromedelsinformation. Att det på många håll finns behov av en information som ger bättre överblick över läromedelsutbudet i olika ämnen och som innehåller vissa kvalitativa data är uppenbart, men det måste ifrågasättas om ett centralt läromedelsregister med föreslagen utformning kan få den praktiska nytta som förutsätts i propositionen. För att samla in och förmedla all den information som registret skall innehålla kommer det att fordras en omfattande apparat. Stor risk finns för att registret till omfånget blir så ohanterligt att det motverkar sitt eget syfte. Som framgår av reservation 5 har emellertid folkpartiet och centern med viss tvekan accepterat en prövning av detta system i form av en försöksverksamhet begränsad till tre ämnen. Utbildningsministern föreslog att länscentralerna för pedagogiska hjälpmedel skulle avvecklas den 1 juli 1973. Det är obegripligt hur ett sådant förslag har kunnat läggas fram för riksdagen utan att man med en rad antytt hur de personalfrågor som då blir aktuella skall lösas. Får staten som arbetsgivare behandla sina anställda på det sättet? Här har ett enigt utskott föreslagit att förändringen skall senareläggas till den 1 juli 1974. Också bestämmelserna rörande fria läromedel i grundskolan föreslås av utskottet träda i kraft ett år senare än departementschefen tänkt sig, alltså inte förrän den 1 juli 1974. Därigenom bereds kommunerna rimliga möjligheter att anpassa sin planering och sin skolbudget efter de principer som nu skall komma att gälla. Utskottet har här visat en realistisk inställning till de praktiska problem som är förenade med att de nya principerna skall börja tillämpas. Propositionen om läromedel har uppenbarligen varit svår att skriva. Resultatet har också blivit en svag produkt där principerna snubblar fram mellan föga genomtänkta och praktiskt aldrig prövade modeller och förslag. En del av de förslag som finns i propositionen har aldrig övervägts av läromedelsutredningen utan verkar närmast vara lösa hugskott. Utbildningsutskottets ledamöter har nu i god samverkan slipat bort åtskilliga svagheter och ofullkomligheter. Mycket annat återstår att göra för skolöverstyrelsen och organisationskommitttén. Verkligheten torde komma att ytterligare korrigera propositionens skrivbordskonstruktioner. Den som ser verkligheten inte som en fiende utan som en vän hälsar detta med tillfredsställelse.

Herr talman! Vi behandlar nu utbildningsutskottets betänkande i anledning av proposition 76 angående samhällsinsatser på läromedelsområdet. Jag behöver inte säga att dessa åtgärder hälsas med tillfredsställelse, inte minst av dem som speciellt arbetar med skolfrågorna. Läromedlen har stor betydelse, båda kvantitativt och kvalitativt, för skolans arbete. Man kan se dem från ideologiska, pedagogiska och ekonomiska aspekter. Därför är den fråga vi nu behandlar av mycket stor vikt för utvecklingen av vårt skolväsende. Skall skolans målsättning kunna förverkligas, måste ändamålsenliga läromedel finnas i tillräcklig omfattning på skolorna. Kostnaderna för läromedel är betydande, vilket givit till resultat att många kommuner inte anser sig ha råd att skaffa nödvändig utrustning. I vissa fall har läromedlen inte kommit fram i tid, vilket inneburit störningar i skolarbetet; i alltför stor utsträckning har lärarna måst arbeta vid kopieringsapparaten i stället för att ha läromedlen tillgängliga. Det gäller att få fram bra läromedel, läromedel som står i överensstämmelse med läroplanen och som fyller kraven på objektivitet och saklighet till ett för kommunerna överkomligt pris. Genom det förslag som nu läggs fram i propositionen tror jag det finns möjligheter att få en bättre utveckling på läromedelsområdet. Därigenom undanröjer man många problem för såväl lärare som elever och skapar bättre villkor för skolarbetet. Vi har i en motion pekat på vikten av att läroböckernas tekniska utförande inte görs onödigt komplicerat och dyrt, att man använder billigare papper, att man försöker se över distributionsförfarandet och att det görs större upplagor av böckerna. Jag vill bara understryka vikten av att åtgärder av den typen vidtas. Det är också viktigt att man ger kommunerna rådgivning, så att de inte gör stora felinvesteringar, t.ex. när det gäller den tekniska apparaturen. På den sidan tror jag att det på sina håll har förekommit en del misstag, men jag hoppas att man även i dessa fall skall kunna få grepp över situationen. Herr talman! Jag vill betona att ambitionen att hålla läromedelskostnaderna nere inte får innebära att skolans målsättning inte förverkligas. Ambitionen att sänka kostnaderna skall göra det möjligt för kommunerna att inom sina ekonomiska ramar förverkliga läroplanens intentioner. Jag tror det finns anledning att understryka detta. Jag anser att det ligger i linje med läroplanens intentioner att eleverna har tillgång till läroböcker där de kan göra anteckningar och understrykningar, att de får ta med sig böckerna hem och även på detta sätt tillgodogöra sig den undervisning som skolan erbjuder. Vi får inte stå främmande för några åtgärder som kan verka pressande på läromedelskostnaderna. I propositionen föreslås ett anbudsförfarande. Från centerns sida har vi väl ingen övertro på att detta i och för sig kan sänka kostnaderna, men vi finner ingen anledning att motsätta oss uppslag av den här arten. Det viktigaste måste vara att försöksverksamheten inte automatiskt permanentas, utan att riksdagen ges möjlighet att ta slutgiltig ställning till frågan. Utskottet har biträtt vår begäran om detta. Objektivitetsgranskningen är viktig, inte minst för att den skepsis mot skolan som finns på sina håll skall kunna undanröjas. Att så sker är av stort värde för skolan och dess anseende. Mot den bakgrunden finner jag det vara av stor vikt att Sveriges Radios undervisningsmaterial underställs samma granskning och prövning som övrigt material. Det bör gälla alla ämnen men inte minst sådana som enligt läroplanen anses som särskilt känsliga och där man bör visa stor hänsyn till eleverna. Personligen anser jag att Sveriges Radio ibland nonchalerar läroplanens intentioner, föräldrarnas uppfattningar samt elevernas ålder och mognadsgrad och på så sätt försvårar skolans arbete och skadar skolans anseende. Vi har här en reservation, och enligt vår mening kan inte några skäl åberopas för att Sveriges Radio och skol-TV-programmen med tillhörande material skall ha en prioriterad ställning. Den eterburna utbildningen väntas successivt få en ökad omfattning. Vi motsätter oss inte detta men kräver att materialet skall prövas och granskas. Herr talman! Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att länscentralerna för pedagogiska hjälpmedel inte avvecklas så snabbt som förordas i propositionen. Vi får nu ytterligare ett år att klara ut hur läromedelsfrågorna skall lösas. Dessutom finns det inte oväsentliga personalaspekter som utskottet har pekat på. Jag tror att det kommer att vara av stort värde för inte minst småkommunerna att de i lugn och ro kan bygga upp en organisation för läromedelshanteringen, ensamma eller i samverkan med andra kommuner. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5.

Herr talman! I motionen 1868 har från moderat håll framförts önskemål om att man vid såväl den praktiska prövningen som utformningen av läromedel skall lägga särskild vikt vid läromedlets egenskap att förmedla kunskap. Utskottet har glädjande nog ställt sig positivt till detta, och även om utskottet inte har gjort ett särskilt uttalande i frågan vågar jag tyda skrivningen som ett löfte om att man i framtiden verkligen skall beakta denna fråga. Det finns nämligen en viss anledning till oro. Låt mig från början säga att vi har väldigt många läromedel som från alla synpunkter är klanderfria; det finns många utmärkta läromedel till rimliga priser. Men vi har också många som inte fyller de krav som jag tycker att man har rätt att ställa på läromedel. Få av oss här i riksdagen tjänstgör i dag som aktiva lärare. Det innebär att vi har en begränsad kännedom om de läromedel som används vid skolorna. Våra barn har i mindre grad möjlighet att ta hem sina böcker, och vi själva är okunniga om moderna svenska läromedel. I dag har man kunnat läsa i tidningarna att de svenska 10-åringarna vid en internationell jämförelse står sig utmärkt medan det tyvärr är sämre beställt med 14-åringarna. En närmare bekantskap med läromedlen har fått mig att tro att orsaken till detta kan vara bl.a. utformningen av vissa läromedel i grundskolan. Barn börjar oftast med att läsa serier, och detta faktum har fått snart sagt varenda läroboksförfattare att tro att läroböckerna för hela grundskolan måste vara skrivna i Kalle Anka-form. Pratbubblor, t.o.m. i matematikböcker, och allmän töntighet i form av uppmaningar — skriv här, läs detta, kryssa här — måste verka förlamande på all form av inlärningsaktivitet för en elev som vuxit ifrån Kalle Anka-läsning. Läroböcker i engelska använder huvuddelen av det mycket dyra utrymmet för teckningar av fula, förenklade, karikerade människor som säger dumma saker. Skolböckerna liknar i många fall mer och mer broschyrer, vilkas egentliga mening de flesta måste stå främmande för.

Men vi har också ' fäst mycket stort avseende vid den objektivitetsgranskning som föreslås i propositionen för de centrala läromedlen i de samhällsorienterande ämnena. Naturligtvis är det vissa svårigheter med att klargöra vad ett centralt läromedel är. De centrala läromedlen upptar i många fall inte alls någon central plats i själva undervisningen. Eleverna har ofta grundbok, övningsbok, grammatik, studiehäfte, tabellsamling, textbok, ljudband, redovisa muntligt, redovisa skriftligt, språkbok, skrivträningsbok, litteraturbok och arbetshäften av olika slag. En mellanstadieelev påstod att man under ett år haft 52 olika häften och böcker att hålla reda på i orienteringsämnen. Jag tycker själv att siffran låter otrolig. Men faktum är att detta också är en synpunkt som måste beaktas vid läromedelsproduktionen, eftersom framtagandet av varje sådant häfte tar den dyra undervisningstiden i anspråk. Dessutom kan jag kanske ställa mig skeptisk till elevens förmåga att avgöra vad som är centralt läromedel. När eleverna i allmänhet får behålla arbetshäftet till ”Revolutioner som förändrat världen”, kan de ju tro att detta är ett centralt läroämne. Det finns naturligtvis dessutom åtskilliga synpunkter att lägga inte bara på utformningen utan också på innehållet i våra läroböcker. Objektivitetsgranskningen innebär ett stort steg på vägen, men jag vågar påstå att vi i riksdagen gjorde ett misstag när vi tog Lgr 69, eller rättare sagt vi försummade en som jag bedömer viktig sak. De gamla läroplanerna innehöll i högre grad en antydan eller redogörelse för vad eleverna skulle lära sig. Det har alltmer försvunnit i den nya läroplanen, och det ställer även läromedelsproducenterna i en svår situation. Vi borde få till stånd en debatt om vad kunskapsinnehållet i dagens skola borde vara, speciellt med sikte på att underlätta arbetet för läromedelsproducenterna. Låt mig ge ett exempel. I går, den 24 maj, skulle enligt uppgift statens läroboksnämnd behandla en anmälan mot en historiebok för årskurs 5 i grundskolan, Historia 2M. Visserligen skall inte Sveriges historia vara dess konungars, vilket Vilhelm Moberg visat bättre än någon annan, men det går väl långt när Karl XII i denna bok i huvudsak behandlas med avseende på sitt bordsskick och Karl XI och Gustaf II Adolf framställs genom två nutida karikatyrer. Tåget över Stora Bält kallas en marsch över isen, antagligen därför att geografikunskaperna inte innefattar kännedom om Stora Bält. Boken har systematiskt undvikit att ta upp begrepp och fakta som anses höra till allmänbildning. Det är påtagligt att författarna i sitt jämlikhetstänkande byggt på uppfattningen att obildning lättare fördras om den delas av alla. Herr talman! Tiden är knapp och jag skulle kunna ta upp bok efter bok och framföra kritik av det här slaget, men vad jag har velat säga är att vi måste se läromedelsproduktionen i ett vidare perspektiv än vi haft tillfälle till vid utskottsbehandlingen av denna proposition. Låt mig något beröra våra reservationer i betänkandet. Ett läromedel passerar ju först registerorganet. Detta fastställer för det första om läromedlet är samhällsorienterande eller ej, och för det andra om det är centralt. Skulle det inte vara samhällsorienterande och inte centralt kan det inte granskas. Är det samhällsorienterande och centralt måste det granskas. Producenten betalar granskningen, som är avgiftsbelagd. Skulle läromedlet vara centralt men icke samhällsorienterande, respektive samhällsorienterande men icke centralt må det granskas. Nämnden avgör detta, och någon avgift tas inte ut. I praktiken kommer detta att innebära att nämnden kommer att säga nej till sådana anhållanden om granskning. Herr Nordstrandh och jag har vid utskottsbehandlingen funnit detta vara fel. I och med att ett läromedelsregister upprättas måste det vara angeläget för dem som får sina läromedel uppförda att kunna få ange att läromedlet är objektivitetsgranskat. Det är verkligen inte bara i samhällsorienterande ämnen som objektiviteten eller jämställdheten mellan män och kvinnor kan åsidosättas. Det kan röra sig om exempel i matematikböcker, text i språkböcker och i svenska antologier. Dessa kan också vara vinklade eller diskriminerande, och för ambitiösa läromedelsväljare måste det vara angeläget att kunna få den garanti som en objektivitetsgranskning är ämnad att ge. Herr Wikström har klart redogjort för de borgerliga partiernas skepticism när det gäller särbehandling av Sveriges Radios program. Vi har förut diskuterat skolradioprogrammen i riksdagen, och jag skall bara erinra om att radionämnden fällde ett skolradioprogram om SÄPO. De upplysningar som lämnades om SÄPO var ofullständiga och onyanserade, ansåg nämnden. BI. a. återgavs i programmet ur en riksdagsdebatt två mot SÄPO starkt negativa inlägg av herr Werner i Tyresö, obetydligt beskurna, och av försvarsministerns tre inlägg endast två meningar. Till sist något om kostnadsökningarna. Det torde inte finnas en kommun i det här landet som inte beklagar de kostnadsökningar som drabbat läromedlen. Detta är också bakgrunden till den ständigt ökade restriktiviteten när det gäller att ge eleverna läromedel som gåva, vilket i sin tur bidragit till tillkomsten av propositionen 76. Vi tycker det är riktigt att riksdagen klargör att eleverna skall ha rätt till ett läromedel i varje ämne. Det är också positivt att utskottet vidgat ämneskretsen för dessa läromedel så att de s.k. övningsämnena inte ställs i strykklass. Övriga läromedel skall ges eleverna som lån, och det är med glädje jag konstaterar att utskottet med anledning av en motion från herr Nordstrandh och mig klargör att läromedel som lämnas ut till eleverna för en lektion i sänder och samlas in igen efter lektionens slut inte kan anses som utlånade. Utskottet säger att denna metod i allmänhet torde tillämpas i skolorna endast beträffande de läromedel som tillhandahålls eleverna i form av bredvidläsningsböcker, och min förhoppning är att så i alla händelser blir fallet efter detta utskottets uttalande. Propositionens förslag om ett anbudsförfarande vid läromedelsproduktion har inte kunnat godkännas av oss. Vi har emellertid i motsats till folkpartiets ledamöter inte motsatt oss en försöksverksamhet med anbudsförfarande, men vi anser inte att den föreslagna utformningen är tillfredsställande. Enligt denna kommer nämligen producenterna att åsamkas ytterligare kostnader som kommer att fördyra läromedlen. Vi föreslår att man utreder frågan för att få fram ett anbudsförfarande som inte får negativa kostnadseffekter i produktionsskedet. Dessutom anser vi att anbudsförfarandet i första hand bör rikta sig mot läromedel för bristämnena, vilket givetvis innebär att det bör kopplas ihop med det produktionsstöd som utgår för sådan produktion. Kravet på sänkta produktionskostnader kommer givetvis att aktualisera frågan om en ökad standardisering av läromedlen.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

Herr talman! Situationen på läromedelsmarknaden beskrevs av läromedelsutredningen, som bl.a. fastslog att läromedelsproduktionen ”är så starkt koncentrerad till vissa företag att man kan tala om monopolistiska tendenser”. I en prisundersökning konstaterades att ”läroböcker för grundskolan och gymnasiet i genomsnitt alltid är för förlagen framgångsrika projekt”. Visst kan man tala om monopolistiska tendenser. Detta motsäges inte av att antalet producenter av läromedel är stort. Det väsentligaste är att ett fåtal producenter har en dominerande ställning på marknaden. Enbart Esselteoch Bonnierkoncernerna svarar för 33 procent av totalmarknaden. Statliga och kooperativa företag får nöja sig med endast 8 procent. Kommunernas kostnader för läromedel överstiger en halv miljard per år. Att det är för förlagen framgångsrika projekt torde framgå av att man kalkylerar med fullt täckningsbidrag redan på den första upplagan. Propositionen angående samhällsinsatser på läromedelsområdet innebär dock inte någon genomgripande förändring av nuvarande förhållanden på läromedelsmarknaden. Även i fortsättningen kommer marknaden att domineras av privata företag. Även i fortsättningen kommer skattebetalarna att via kommunalskatten få betala förlagens framgångsrika projekt, och även i fortsättningen kommer den borgerliga dominansen i läromedlen att bestå. I motionen 1903 har vänsterpartiet kommunisterna aktualiserat frågan om statlig produktion av läromedel. Vi har menat att frågan om förstatligande av de dominerande företagen på detta område eller andra former för läromedelsproduktionen kan prövas. Jag vill erinra om att LO i sitt remissyttrande anfört att läromedelsproduktionen borde ligga helt i samhällets egna företag, dvs. inom den sektor som rubriceras som statliga och kooperativa företag. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att förklara sig dela regeringens uppfattning att samhället inte kan ta över produktionen av läromedel. Varför detta inte kan ske sägs dock ingenting om. I reservationen 1 a påpekas att de föreslagna åtgärderna i propositionen inte ens fyller mycket blygsamma krav vad det gäller att begränsa Det borgerliga synsättet har en stark dominans i dagens läromedel. Det ZE oo saknas inte exempel på falsk framställning av förhållandena i samhället. Samhällsinsatser på Reaktionära synsätt kommer till uttryck i könsrollsfrågor, förhållandet läromedelsområdet inom arbetslivet och den klassmässiga uppdelningen i samhället liksom i Till skillnad från herr Wikström vill jag se motionen till den socialdemokratiska partikongressen som en beskrivning av verkligheten. Visst förmedlar läromedlen ”borgerliga värderingar, könsrollsfördomar och västerländskt kapitalistiskt världsperspektiv, inte minst på utvecklingen i u-länderna”, som det heter i motionen i fråga. Och visst lyser läromedel med en socialistisk utgångspunkt för sina resonemang med sin frånvaro. Dessa förhållanden har vi från vpk i andra sammanhang funnit anledning att påtala här i riksdagen och även begärt åtgärder för att åstadkomma en förändring. Tyvärr har våra krav inte fått riksdagens stöd. Propositionen angriper inte heller dessa problem på något avgörande sätt. Herr Wikströms inlägg tyder på direkt motstånd från folkpartiets sida mot en förändring av missförhållandena. Läromedelsgranskningens uppgift måste vara att ta itu med dessa missförhålladen. Vi har därför också i motionen 1903 begärt att läromedelsgranskningen bör ske under medverkan av lärare, elever och folkliga organisationer. Utskottsmajoriteten har dock ansett att riksdagen saknar anledning att nu göra något särskilt uttalande beträffande läromedelsnämndens sammansättning. Det är förvånande att inte åtminstone den socialdemokratiska delen av utskottet funnit anledning att ta mer hänsyn till remissynpunkter från arbetarrörelsen. Svenska byggnadsarbetareförbundet har exempelvis anfört att läromedelsnämnden bör inhämta LO:s uppfattning om läromedlens objektivitet när det gäller läromedel som berör LO och dess förbund. ABF har anfört att nämnden bör anlita enskilda och organisationer som kan anses ha speciella kunskaper inom de ämnen nämnden granskar. Det bästa sättet att uppfylla dessa krav borde vara en sammansättning av nämnden som ger organisationerna inflytande. I reservationen 4 har jag därför föreslagit att representanter för lärare, elever, fackliga och politiska organisationer samt studieorganisationer bör ingå i läromedelsnämnden. Härigenom borde också de i motionen 1902 uttalade önskemålen rörande könsrollsgranskningen kunna tillgodoses. Den föreslagna avvecklingen av länscentralerna för pedagogiska hjälpmedel har väckt oro och i motion 1903 begärde vi att denna avveckling borde anstå i avvaktan på att kommunerna bygger upp erforderlig organisation på detta område. Flera andra motioner tar upp samma problem. Utskottet förordar nu enhälligt att avvecklingen av länscentralerna icke skall ske den 1 juli 1973 utan den 1 juli 1974. Därigenom vinnes möjligheter att undersöka hur de resurser som finns hos länscentralerna på bästa sätt skall utnyttjas. Detta är ett klart framsteg i förhållande till propositionen. Herr talman! Frågan om samhällsinsatser på läromedelsområdet kan 74 inte lösas med mindre än att verkliga åtgärder vidtas för att bryta monopoltendenserna i läromedelsproduktionen och bryta den borgerliga dominansen som gör sig gällande i läromedlen. De åtgärder i detta syfte som vi från vänsterpartiet kommunisterna föreslagit är nödvändiga om en ändring skall komma till stånd. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 4 som fogats vid utbildningsutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det rör sig om ett utomordentligt viktigt ärende som belastar kommunerna med åtminstone 700 miljoner kronor om året. Det gäller också väsentliga frågor beträffande läromedlens kvalitet och utformning. Det är väl litet synd, herr talman, att vi i kammaren i dag handlar under tidspress. Det är frågor av så stor betydelse att det hade varit önskvärt att få kammarens uppmärksamhet under något längre tid än som nu är möjligt. Med hänsyn till den tidspress vi befinner oss under kommer mitt anförande att vara kortare än det eljest skulle ha varit, och jag är medveten om att vissa väsentliga frågor inte kan bli föremål för debatt i dag. Den här propositionen behandlar mycket svårlösta problem. Att de är svårlösta har vi lång erfarenhet av. De kommunalt verksamma riksdagsledamöterna känner ju väl till hur det genom åren har riktats kritik mot läromedlen. De är för många. De är för dyra. Många menar att de inte är särskilt bra. Vi har hört sådan kritik här i dag också. Det var intressant att uppleva hur fru Sundberg gick till attack emot läromedlen över huvud taget i den svenska skolan i dag och sade att det måste vara något allvarligt fel på dem om det visat sig att det inte går lika bra för eleverna i fjortonårsåldern som det går för de yngre barnen i skolan. Vi som sitter här vet för litet, sade fru Sundberg, om läromedlen. Jag tar det som en bekännelse från fru Sundbergs sida därför att den karakteristiken av läromedlen i den svenska skolan av i dag som hon gav vittnar om en betydande okunnighet på detta område. Läromedlen i dag, sade fru Sundberg, är sådana att läroböckerna i stort sett förvandlas till ett slags broschyrer. De utrustas i något slags Kalle Anka-töntighet — så föll uttrycket. Det var ett generaliserande angrepp på läromedlen i den svenska skolan. Herr talman, det är inte alls på det sättet. De av oss som medvetet har försökt tränga in i detta problem ser stora svårigheter, men kan utan tvekan konstatera att jämför vi läromedlen med dem vi hade i skolan bara för några år sedan så finner vi att det pågår en oavbruten förbättring så att vi kan säga att det utbud vi har i dag är i stort sett tillfredsställande. Men det kostar för mycket pengar, och det finns anledning att överväga åtgärder för att rationalisera utbudet och pressa ned kostnaderna. I det avseendet läggs i denna proposition fram förslag som utbildningsutskottet ansluter sig till och som vi bedömer vara viktiga steg i rätt riktning. Utskottets vice ordförande tyckte inte att det var några särskilt glänsande lösningar som propositionen presenterat, och han var kritisk mot mycket av dess innehåll. En flod av motioner har väckts i anslutning till propositionen. Jag vet inte om herr Wikström menar att de inte heller presenterade några särskilt glänsande lösningar. Jag har sällan upplevt ett så splittrat motionerande som i anledning av denna proposition. Det är en splittrad opposition som har framställt yrkanden mot Kungl. Maj:ts proposition. Jag vill notera sammanfattningsvis, herr talman, att på alla väsentliga punkter är det i utskottsbetänkandet en massiv uppslutning kring de förslag som Kungl. Maj:t presenterar och som vice ordföranden i utskottet inte tyckte var särskilt glänsande lösningar. Bara på en enda punkt finns det en samlad borgerlig reservation — jag återkommer till den — nämligen när det gäller objektivitetsgranskningen av de undervisningsprogram som Svergies Radio producerar. I övrigt är det på alla punkter åtminstone ett av de borgerliga partierna — oftast två — som stöder regeringens förslag. Mitt konstaterande av att vi har fått en mycket splittrad motionsflod i detta ärende innebär inte någon ironi eller någon kritik utan jag vill med detta också ha sagt att det gäller svåra problem, där det inte är lätt att hitta de perfekta lösningarna. På vissa punkter föreslår propositionen principbeslut varefter en organisationskommitté eller skolöverstyrelsen får i uppgift att mera detaljerat utforma tillvägagångssättet. Utskottet tillstyrker sålunda Kungl. Maj:ts proposition och gör det med en betryggande majoritet. På ett par punkter har vi av praktiska skäl gått emot propositionen. Vi har föreslagit senareläggande av ikraftträdandet på två olika punkter. Av rent praktiska skäl har vi ansett att det är klokast att skjuta på ikraftträdandet ett år när det gäller kommunernas skyldigheter att tillhandahålla fria läromedel och när det gäller indragningen av läromedelscentralerna i länsskolnämnderna. I övrigt är det bara på en enda punkt som betänkandet innebär en justering av propositionens förslag, nämligen när det gäller fria läromedel i de s.k. övningsämnena. Utskottet anser att undantag för dessa inte behöver ifrågakomma.

Om jag, herr talman, får med några få ord granska de reservationer till vilka bifall har yrkats i dagens debatt, tar jag först upp den i och för sig mycket viktiga och intressanta fråga som herr Berndtson i Linköping har talat om, nämligen vem som skall producera läromedlen. Herr Berndtson hänvisade till uttalanden från arbetarrörelsen om att läromedelsproduktionen bör förstatligas. Jag vill, herr talman, för egen del säga att jag alltid har haft den största förståelse för dessa tankegångar och alltid önskat att det skulle vara möjligt att åstadkomma ett förstatligande av läromedelsproduktionen. Bakgrunden till att vi i utskottet och regeringen i propositionen emellertid går emot detta är praktiska överväganden. Allmänheten har oftast inte klart för sig hur många företag det är som Nr 100 producerar läromedel i vårt land. Det rör sig i själva verket om ca 700 Fredagen den olika företag som på ett eller annat sätt medverkar i läromedelsproduk 25 maj 1973 tionen. De flesta av dem sysslar också med annan produktion, och det är inte mer än ett drygt hundratal som främst ägnar sig åt läromedelsproduktion. Även detta antal är så stort att det förefaller utskottet praktiskt omöjligt att genomföra ett förstatligande av denna produktion, något som många av oss i kammaren annars skulle vilja genomföra. På denna punkt vill jag alltså å utskottets vägnar yrka avslag på herr Berndtsons i Linköping yrkande. Frågan om objektivitetsgranskningen är naturligtvis mycket besvärlig. Jag har sagt att det produceras mycket läromedel, och det är inte möjligt att bygga upp en organisation som skulle kunna granska alla dessa. Därför har vi i utskottet accepterat den relativt begränsade objektivitetsgranskning som föreslås i propositionen men har sagt ifrån att vi så småningom vill ha en redovisning av resultat och erfarenheter av denna granskning, eftersom vi är medvetna om att det är känsliga frågor det rör sig om. Obligatoriskt skall nu alla läromedel i samhällsorienterande ämnen granskas. Det finns möjligheter att granska även andra ämnen, men där gäller inget obligatorium. I fråga om Sveriges Radios skolprogramverksamhet har utskottet delat sig så att den borgerliga oppositionen går emot utskottsmajoriteten. Jag ber att få hänvisa till de regler som gäller för Sveriges Radios program och avtalet med Sveriges Radio. De omöjliggör enligt utskottsmajoritetens uppfattning en särskild objektivitetsgranskning av de läromedel som produceras i Sveriges Radio. Det skall enligt gällande bestämmelser förekomma en överläggning mellan å ena sidan Sveriges Radio och å andra sidan universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen, och vi bedömer det så, att de överläggningarna skall vara tillräckliga, och har i dag inte funnit skäl att ta något annat steg. Förslaget om försöksverksamhet med anbudsförfarande har också utskottet anslutit sig till. Det är bara folkpartiet som går emot det. I utskottet är vi medvetna om att det här är en svår fråga. Vi känner till att förlagen inte gärna vill vara med, men vi tror att det här är ett steg i rätt riktning, att det kan hjälpa kommunerna att få lägre kostnader för läromedel och att det över huvud taget kan innebära en rationalisering på det här snåriga området. Det är ju fråga om en försöksverksamhet, och statsmakterna får när några år har gått tillfälle att fundera närmare på saken. Hur anbudsförfarandet skall gå till kommer att bli föremål för ytterligare överväganden, och vad riksdagen i dag gör är endast att den tar en principiell ställning, som innebär ett accepterande av en försöksverksamhet med anbudsförfarande. Får jag till sist, herr talman, säga att när jag hörde fru Sundbergs anförande upplevde jag det som ett inlägg i gammal känd stil. Men det är inte bara det som i och för sig är intressant, utan det är också det att på alla områden där vi diskuterar skolan finner man från moderata samlingspartiet anledning att visa upp dessa ytterst starka överdrifter. Jag har sagt tidigare när det gäller diskussionen om skolan att vi vinner ingenting på att överdriva kritiken, och jag är övertygad om att om vi vill 7 skapa bättre läromedel och rationalisera denna del av skolverksamheten, vinner vi heller ingenting på att agera på det sätt fru Sundberg nu gjorde. Det fanns ju inte några läromedel alls som var bra. Exemplen som fru Sundberg valde förstår jag inte. Tåget över Bält karakteriseras som en marsch över isen, säger hon, men det har jag alltid trott att det var. Kanske fru Sundberg kan tala om, om det var något annat tåg det rörde sig om?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
Herr talman! I motsats till herr Alemyr tror jag att kritik av vårt utbildningsväsende kan gynna utbildningsväsendet. Jag skall ta punkt efter punkt. Låt mig bara, för att inte herr Alemyr skall missförstå mig, upprepa att man inte nämnde namnet Stora Bält i den enda historiebok barnen läser. Det var icke generaliseringar i mitt anförande. Jag uttryckte allra först den uppfattningen att många läromedel är alldeles utmärkta. Men det finns en mycket stark tendens hos de socialdemokratiska skolpolitikerna, när de icke kan bemöta kritiken, att säga att den slår över. Sedan tror man att man inte behöver besvara den, men, herr Alemyr, det behöver man. Låt mig ta läromedlen! Utbildningsministern klargjorde i en debatt för ca en månad sedan här i kammaren helt riktigt, att man börjar gå ifrån de s.k. ifyllnadsuppgifterna, och han tyckte att det var riktigt. En del av min kritik gällde just de här uppgifterna. Herr Alemyr har tydligen icke samma uppfattning som utbildningsministern. Dessutom vill jag fråga: Hur vet herr Alemyr att läromedlen blir bättre och bättre?

Får jag också erinra om professor Huséns bok, som kom ut i bokhandeln i går, där svensklärarna om litteraturundervisningen säger att eleverna i dag tycks huvudsakligen vara intresserade av s.k. kiosklitteratur. Herr Alemyr! Kalle Anka hör till den litteraturen, och jag påstår att mycket i åtskilliga läroböcker i dag, för att vara intresseväckande hos de elever som enligt professor Huséns bok mest är intresserade av kiosklitteratur, har den typen av utformning. Men jag vill gärna ställa en annan statlig utredning, litteraturutredningen, i motsats till detta. Vad sägs i den, herr Alemyr? Där sägs det tvärtom att det har betydelse vilket språk våra läroböcker har. Ytterligare en annons för läromedel använder reklamslogan som ”enkel och lättfattlig” och ”enkelt språk”. Jag förbehåller mig rätten att kritisera detta, och jag instämmer i statens läroboksnämnds uppfattning att det tyvärr är så att det finns en begränsad studieförmåga.
Herr talman! Utskottets ordförande var föredömligt kort i sitt anförande, och eftersom jag i mitt första inlägg utvecklade både principiella och praktiska synpunkter kan jag vara desto mer kortfattad nu. Jag vill göra två kommentarer. Sveriges Radios tryckta läromedel kan utan hinder av radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och staten granskas redan nu. Beträffande de eterburna programmen bör den frågan utredas. Formellt ligger dessa program nu under radionämnden, och det är inte en i allo lyckad lösning. Där gäller självfallet principen om efterhandsgranskning. Herr Alemyr tror att anbudsförfarandet kommer att bli bra. Jag tror inte det. Vi får väl se vem som får rätt. Vissa av propositionens tankar är så vaga att de inte kan räddas ens av en skicklig socialdemokratisk utskottsordförande.
Herr talman! Herr Alemyr talar om ökade insatser för produktionsstöd, och det är riktigt, men till vem? Man upphäver ju inte eller ens förändrar monopolställningen på denna marknad med de åtgärder som här har föreslagits. Herr Alemyr förklarar sig också ha stor förståelse för tanken på statlig produktion av läromedel, och det är bra — det noterar jag gärna. Men betänkandet diskuterar ju inte ens de problem som herr Alemyr talar om — att det skulle vara några praktiska skäl. Det finns en redovisning om situationen på läromedelsmarknaden, men utskottet nöjer sig med att dela regeringens uppfattning att samhället inte kan ta över produktionen av läromedel, och därför avstyrker man motionen. Jag vet också att det finns 600 å 700 olika producenter. Men kvar står ju det faktum att det är några få företag som har den dominerande ställningen på marknaden, och kan man inte åtminstone börja överväga ett förstatligande av giganterna på det här fältet? Jag kan inte godkänna de skäl som åberopas mot en statlig produktion av läromedel. Privatintressena minskar ju inte på detta område utan de ökar, och svårigheterna skulle följaktligen bli större undan för undan. När skall i så fall den tanke herr Alemyr säger sig ha sympati för kunna bli förverkligad?
Herr talman! Fru Sundbergs senast valda citat är det mest lysande exemplet på fru Sundbergs diskussionsmetod. Jag har nu här i bänken fått upplysning om att vad gäller den annons som fru Sundberg hänvisar till, i vilken förlaget talar om att boken är lämpad för elevernas dåliga studieförmåga och där citerar läroboksnämnden, så är detta icke ett uttalande av läroboksnämnden, utan det är ett uttalande av en granskare, som personligen får stå för det. Läroboksnämnden har icke gjort det uttalandet. På detta sätt agerar fru Sundberg i den här debatten liksom i skoldebatten i övrigt. Självfallet skall vi tala om när något icke är bra i skolan, vare sig det gäller läromedel eller något annat. Men vi skall hjälpa till att lösa problemen genom måttfullhet i kritik och diskussion. Vi löser icke problemen genom att komma med uppgifter som är sakligt oriktiga. Det finns anledning, herr talman, att starkt reagera mot ett sådant tillvägagångsätt. Till utskottets vice ordförande vill jag säga att det är självklart att när vi startar ett anbudsförfarande som en ny process kan vi inte i dag säga vad resultatet av det blir. Vi står här och tror, både herr Wikström och jag, och nu skall en organisationskommitté fundera på hur det här anbudsförfarandet skall byggas upp. Jag är övertygad om att det kommer att leda till de rationaliseringar och de lägre kostnader som jag talade om i mitt huvudanförande. Skulle det visa sig att den metod vi nu startar med kan förbättras i något avseende är vi väl självfallet alla beredda att i framtiden göra de justeringar som kan bli nödvändiga.

Herr talman! Om vackra och högstämda deklarationer förmådde omskapa vardagens verklighet för kvinnorna skulle vi nu leva i något som liknade ett idealsamhälle.

Det är nämligen, herr talman, i fråga om arbetet för ökad jämlikhet inte fråga enbart om kvinnornas arbetsvillkor och ekonomi i relation till männens förhållanden, utan vad det gäller är att förändra hela det psykologiska klimatet i vårt land. För min del anser jag detta vara den nödvändigaste och mest närliggande uppgiften just nu, om man verkligen vill främja jämlikhet mellan könen. Då angriper man nämligen själva grunden till missförhållandena — i annat fall håller man bara på och försöker minska följdverkningarna. Det är som när man skyfflar trädgårdsgångar utan att dra upp ogräsrötterna: ogräset fortsätter att växa fram. Vad vi måste göra är att gå till roten av det onda. Vi måste börja pränta in nya mönster i den nya generationen. Vi måste pränta in en ny syn på könsrollerna redan från början. Det är där skolan kommer in i bilden — vi räknar med att genom skolan kunna nå ut åtminstone till dem som skall bli den nya föräldrageneration som, efter vad vi hoppas, skall kunna vara med och förverkliga allt det här vackra talet om jämlikhet mellan könen som vi nu matas med, inte minst i valtider. Ty då erinrar man sig plötsligt att kvinnorna, denna samhällets konstanta majoritetsminoritet, i politiska sammanhang faktiskt utgör en oroväckande röstmajoritet. Med den tanken sätter man i gång med att på ormtjusarmaner blåsa en liten flöjtmelodi för att söva kvinnorna. I många fall blir man t.o.m. så pass orolig att man för alla eventualiteters skull sätter upp en kvinna, i varje fall på suppleantplats, på vallistorna. Men man skickar fortfarande ut politiska broschyrer där det är män som talar, med — för att fullständiga idyllen! — en hel del kvinnor som åhörare. I välvilligaste fall kan man väl säga som ursäkt för männen att de är emancipationsmässigt oskyldiga. De vet inte ens vad det rör sig om — men så har de också som de privilegierade tiderna igenom sällan förmått sätta sig in i deras situation som saknar privilegier. Som medmotionär i motionen 1902 har jag yrkat att den nya läromedelsnämnden skall få i uppdrag att granska läromedlen även — och speciellt — ur könsrollssynpunkt och att det därför i nämnden skall ingå sakkunniga i könsrollsfrågor. Elin Wägner säger i sin bok Väckarklocka att när det gäller kvinnofrågan finns det ett männens broderskap som skär igenom alla partigränser. Utskottet med sin kompakta maskulina dominans svarar lugnt och lugnande att den föreslagna objektivitetsgranskningen också innebär en granskning av könsrollsmönstret och avstyrker motionen. Och det skall man tro, när granskarna ofta inte ens tycks vara medvetna om vad det är de skall granska! Jag vill rekommendera kammarens ledamöter och särskilt utbildningsutskottet ett studiebesök på en läroboksutställning, där de nya alstren visas. Jag kan försäkra att även om man kan inregistrera en hel del glädjande förbättringar, så är det ur könsrollssynpunkt ändå inte någon uppmuntrande erfarenhet i vad avser objektivitet rörande jämlikheten mellan könen. Jag gjorde ett sådant besök i går och återfann på utställningen i oroväckande utsträckning de gamla schablonerna. Tror ni inte att man i ett nyutkommet litet häfte av en engelsk lärobok för grundskolan mötte den urgamla historien om mannen som hör ett skrik från köket och kommer ut och får se sin fru stå på en stol högljutt skrikande för att det springer en lika rädd mus omkring på golvet. Det trodde man väl att man skulle vara befriad från! Och beklagligt nog är det en kvinna som är lärobokens författare. Sådant aktualiserar ju frågan om utbildning och påbyggnad av informationen om könsrollerna för nu verksam lärarpersonal. Jag har varit inne på den frågan förut. En dokumentsamling som skall återge utvecklingen i Europa under de senaste 150 åren har inte några som helst bevis på att det förekommit något som rör kvinnornas frigörelse.

Man kan väl nämligen utgå från att det mest blir fråga om dem. Den speciella sakkunskapen behövs. Det vore hopplöst, herr talman, att nu yrka bifall till motionen, men låt mig få sända med utskottets avstyrkande en förhoppning att de ansvariga skall ta lärdom av vårt västra grannland, Norge, där man verkligen har kommit längre på detta område än vi har gjort i vårt land. I Norge diskuterade i juni 1972 stortinget en Monsterplan for grunnskolen. I debatten yttrades ba Av läroböckernas texter och skildringar sätter eleven samman sin världsbild, orienterar sig utifrån läroböckernas värdenormer — och flickorna blir då snart på det klara med att de inte spelar någon roll i läroböckernas värld. Våra läroböcker saknar ett differentierat utbud av kvinnliga identifikationsmönster som kan inspirera flickorna till att slå in på nya vägar. Talaren fortsatte: Det är enligt min uppfattning viktigt att departementet också tar dessa förhållanden i betraktande när det utformar närmare regler för godkännande av läroböcker. Tyvärr är den i detta inlägg i stortinget tecknade situationen också typisk för läget i vårt eget land. Men i Norge prövas nu en speciell sakkunniggranskning ur könsrollssynpunkt.

Jag gör, herr talman, gällande att för granskningen av det material som rör könsrollsfrågorna krävs en speciell sakkunskap. Det är att hoppas att ett nordiskt samarbete resulterar i att vi på denna punkt tar lärdom av Norge. Herr talman! Låt mig också till sist med glädje konstatera — med anledning av att jag tillsammans med herr Signell har väckt motionen 1837 — att de protester som rests mot en diskriminering av några värdefulla ämnen i våra skolor har burit frukt. Kommunerna, eleverna och lärarna i respektive ämnen får således fastslaget att vi har lika stort behov av ämnen som slöjd, gymnastik, musik och teckning som av övriga ämnen i våra dagars skola, eftersom den tar sikte på en allsidig personlighetsdaning. Jag instämmer självfallet i yrkandet om bifall till utskottets hemställan på punkten 16.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på fru Åsbrinks anförande om könsrollerna. Det finns i läroböckerna många exempel på en skev framställning på detta område. I historia för årskurs 9 i grundskolan läser man t.ex. beträffande könsrollerna att det är svårt att säga i vilken grad verklig diskriminering av kvinnorna fortfarande förekommer inom yrkesliv och politik. Det är icke en sanningsenlig beskrivning; det är inte svårt att se den diskrimineringen. Man försöker alltså släta över verkligheten. På bilder visar man kvinnans roll i olika länder: grovarbetare i Polen, brud i Sverige, skönhetmiss i Frankrike, soldat i Kina osv. Det måste vara mycket kränkande för de ambitiösa och medvetna kvinnorna i vårt land att man framställer deras roll som enbart brudens roll. Jag skulle å andra sidan vilja säga att det inte ser så hopplöst ut i utskottsbetänkandet i dessa frågor. I reservation 4 yrkas nämligen att lärare, elever och representanter för fackliga och politiska organisationer skall ingå i granskningsnämnden. Därmed borde det finnas en viss garanti för att också könsrollsgranskningen får en annan plats. Jag skulle vilja föreslå fru Åsbrink att stödja reservation 4.
Herr talman! Jag tvingas säga ett par ord till fru Åsbrink som på denna punkt är starkt kritisk mot utskottets av dess maskulina dominans präglade uttalande. Det finns inte ett ord i utbildningsutskottets uttalande som försvarar vad fru Åsbrink kritiserar i läromedlen. Det finns heller inte ett ord om att det inte förekommer en bristande balans i bedömningen av förhållandena mellan män och kvinnor. Men vi godkänner propositionen på denna punkt.

I den motion som fru Åsbrink talar om yrkas att vi skall begära att det i den nämnd som skall tillsättas skall ingå särskilt sakkunniga i könsrollsfrågor. Vi har i utbildningsutskottet inte riktigt kunnat veta vad det är för personer man då skulle plocka upp. Det krävs kanske en bättre definition på vem av oss som kan förutsättas vara sakkunnig i könsrollsfrågor. Att peka ut en speciell sakkunskap har vi alltså bedömt vara omöjligt. Men att en objektivitetsgranskning skall ta upp det mycket allvarliga problem som fru Åsbrink talar om betraktar utbildningsutskottet som fullständigt självklart.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan hade helt rätt. I mitt manuskript står det: ”I en annons citerar statens läroboksnämnds granskare — — — .” Givetvis skall granskarna, liksom nämnden, ha rätt att tycka vad man vill, men vad jag vill betona i mitt anförande var inte yttrandet som sådant utan det märkvärdiga i att förlaget använde yttrandet som ett försäljningsargument.
Herr talman! Jag vill mot herr Alemyr invända att jag i mitt anförande framhöll att det också är det man inte tar med som skapar mönstren. Detta gäller i hög grad om både vad herr Alemyr sade och vad utskottet har anfört, nämligen det man inte har sagt därför att man inte är medveten om tyngden hos detta problem! Att säga att vi inte skulle ha med någon som är särskilt kvalificerad för denna granskningsuppgift visar oförståelsen inför problemet; i en tid när man samtidigt diskuterar eventuell könskvotering till förmån turvis för män och turvis för kvinnor för att få jämvikt är det ett ohållbart resonemang. Och så tittar herr Alemyr ut över de fåtaliga herrarna och undrar: Vem av oss kan tänkas vara sakkunnig? Men det finns utanför detta hus faktiskt också kvinnor som har forskat i detta — det är ju, som herr Alemyr vet, de undertryckta som alltid måste kämpa för sin existens. Vi har t.ex. en hedersdoktor i detta ämne i vårt land — Asta Ekenvall — som kan det här ämnet på sina fem fingrar. Jag vet inte om man har frågat henne. Vi har många yngre forskare också, både manliga och kvinnliga, som har börjat uppmärksamma könsrollsfrågorna därför att de insett, att det inte räcker med bara allmän välvilja; det måste också finnas en absolut sakkunskap för att vi skall kunna bryta den manliga dominansen på det här området.

Herr talman! När riksdagen nu skall besluta om utbildningsutskottets betänkande nr 29, vilket behandlar propositionen angående skolväsendets organisation i glesbygd, vill jag inledningsvis uttala centerns tillfredsställelse över såväl dessa förslag från utbildningsministern som det goda förarbete på området som har gjorts av skolöverstyrelsen. I utbildningsutskottet uppmärksammade vi redan i fjol i ett av utskottets betänkanden denna då helt nya alternativa organisationsmodell av gymnasieskolan. Genom den blir det möjligt att genomföra en treårig gymnasieskoleutbildning på orter med litet elevunderlag. Detta och exempelvis bevarandet av de mindre bygdeskolorna ger också en speciell hjälp åt skoloch utbildningsgången i många bygder. Det är även intressant att konstatera att 1960-talets skolreformerande i sina huvuddrag har skett i enighet mellan alla partier. Vi är därför tillfredsställda över att vi här får en ytterligare komplettering av den skolreformeringen. Centern har ofta hävdat principen att föräldrarnas ekonomi och boendeort inte får utgöra hinder för de ungas studiemöjligheter. Men om vissa detaljer har vi haft avvikande meningar, och då särskilt på en del av de områden som återfinns i denna proposition. Redan när beslutet om grundskolans genomförande togs definitivt år 1962, framfördes från centerhåll krav om de små skolenheternas bevarande. Detta skulle kunna ske genom mindre klasser och färre linjer. Till särskilda utskottets utlåtande nr 1 hade centern och folkpartiet bl.a. en reservation där vi Det är tacknämligt att sådana framstötar som skett under en följd av Fredagen den riksdagar äntligen resulterar i dessa positiva förslag som föreläggs 25 maj 1973 riksdagen i dag.

En skola bör kunna bibehållas med förhållandevis få elever, särskilt om man kan förmoda att elevantalet kommer att öka under den närmaste framtiden. De kommunala närorganen är bäst skickade till att bedöma detta, bättre än en byrå i Stockholm. Ordspråket ”Ingen vet var skon klämmer bättre än den som har den på” är väl tillämpligt i dessa sammanhang. Gymnasieskolan kommer alltså nu att få en organisation som bättre kan tillgodose de mindre orternas och bygdernas utbildningsbehov. Denna decentralisering av utbildningen är bra och ligger väl i linje med de framstötar som vi gjort under en följd av år. Tidigare var förståelsen härför ganska svag. Motioner om att få principen om gymnasiefilialerna godkänd kan vara ett exempel härpå. Får jag, herr talman, ur minnet plocka en detalj från statsutskottets andra avdelning. Jag minns väl hur exempelvis ledamoten av denna kammare Lennart Mattsson kämpade för att få en gymnasiefilial till stånd i Strömstad. Om lösningen berodde på upprepade motioner i den riktningen eller om den berodde på den nya ordförande som på 1960-talets sista år trädde in i avdelningen skall jag kanske inte sia om. Om jag minns rätt så fick emellertid Strömstad sin gymnasiefilial i samskrivningens tecken. Herr talman! Jag vill till slut kort och gott säga att genom propositionen 77 år 1973 har den ”propp” lossnat som alltför länge täppt till en angelägen utbildningsutveckling för en hel del orter i vårt land. Jag hoppas nu att vi med lämpliga kompletterande åtgärder till de förslag som föreligger skall kunna se fram emot en god skolgång i flera av dessa orter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill också från vårt håll betona att vi betraktar såväl propositionen som betänkandet i viktiga delar som steg framåt — dock inte tillräckligt. Ingen i den här kammaren har kunnat undgå att notera det växande problemet när det gäller skolservicen för människor som bor i glesbygder i vissa delar av vårt land. Det är ju inte uteslutande något Norrlandsproblem, utan det finns bekymmer av liknande slag också i andra delar. Vi har i två motioner — en som väcktes under den allmänna motionstiden och en i anledning av propositionen 77 — lagt våra förslag. Andan där vittnar om vår oro inför situationen, och den delas ju av många andra. Vi har sett hur människor ute i bygderna där skolor är på väg att dras 91 Nr 100 in är oroade. Vi har också sett att människorna där inte bara uttrycker Fredagen den sin oro utan också aktivt och energiskt försöker slåss för att hindra en 25 maj 1973 skolindragning. Det har skett i exempelvis Markitta i Norrbotten, där fartfest man så energiskt försvarade sin skola att myndigheterna var tvungna att Skolväsendets skicka ut ett helt batteri poliser för att kunna bomma igen den. Det har organisation i skett i Drevdalen där man förde långt och energiskt ställningskrig för att 8lesbygd m.m. förhindra att skolan upphörde. Det har också skett på andra håll i vårt land. Det finns många fler exempel där man kan se vilken vikt människor ute i bygderna tillmäter existensen av skolan och hur allvarligt man bedömer en nedläggning. Vi från vpk vill i sammanhanget deklarera att vi stöder den kamp som förs av unga och gamla i de här sammanhangen. Vi vill sätta in den typen av opinionsrörelse i sitt rätta sammanhang, nämligen som en del av den allmänna kampen mot avfolkningspolitiken. Här handlar det om människor som har tappat det ena efter det andra. Arbetstillfällena har minskats, andra typer av service har strypts åt. När skolan försvinner har också dödsdomen fällts över byn. Så har man uppfattat det, så ser många det. Min slutsats är den att den analysen i många fall har varit riktig och är riktig. Försvinner skolan accelererar avfolkningstakten. Då flyttar unga familjer som har barn, och inga nya flyttar dit. Samhället tvinar bort, och så rycker man undan grunden för den framtida utveckling som man i alla fall hoppas på och har rätt att kräva. Kampen för att behålla en skola är därför en kamp med sikte på framtiden, och jag tycker att den aktivitet som i många fall har utvecklats är värd all heder. Det är därför vi anser att staten i större utsträckning måste vidta sådana åtgärder att man kan hejda den mycket snabba utslagningen av skolor i vissa regioner. Vi tror inte att de åtgärder som nu rekommenderas och som vi kommer att besluta om är tillräckliga. Utvecklingen på det här området har gått skrämmande snabbt. I glesbygdsutredningens betänkande, Utbildning i glesbygder, har man redogjort för ett par undersökningar. Den ena avsåg skolindragningar i Jämtlands län, den andra skolindragningar i Västerbottens inland. Båda undersökningarna gäller perioden 1958-1970, och sedan dess har säkert ännu fler skolor lagts ner. Någon samlad statistik finns för övrigt inte. I den nämnda undersökningen redovisades att minskningen av antalet skolenheter i Jämtlands län under perioden uppgick till 150 stycken. Det var 45 procent av totalbeståndet. I Västerbottens inland indrogs under perioden 92 av områdets 160 skolor. Vi har i motionen 1275 anfört en del citat ur betänkandet Utbildning i glesbygd som stöder åsikten att det är ett intresse att söka bevara ett levande skolväsen i våra glesbygder och att mindre skolor inte alls behöver framstå som mindre önskvärda lösningar. Tvärtom finns det en rad undersökningar och utredningar som visar att små skolenheter utgör en bättre miljö än stora skolor och att eleverna där mognar snabbare och är mer harmoniska än i större. I det tidigare nämnda betänkandet sysslar man åtskilligt med undervisningskvalitet och studieresultat i större respektive mindre skolen 922 heter. Man väger för och emot men kommer fram till bl.a. följande: ”Med en långt driven koncentration följer onekligen betydande kvalitativa fördelar, exempelvis i form av ökade valmöjligheter för eleverna när det gäller studievägar. Med ökande storlek på skolenheterna följer emellertid också tidsödande, tröttande och delvis även kostsamma resor för många elever eller behov av inackordering, vilket i de flesta fall måste betecknas som uppenbara olägenheter. En sammanvägning av fördelar och nackdelar med stora utbildningsenheter kan sålunda för elever i glesbygder resultera i att studiesituationen totalt sett blir sämre med en koncentrerad skollokalisering.” Det är självklart, det är vi också medvetna om — även jag själv — att man inte in absurdum kan driva krav om att få behålla nedläggningshotade skolor. Det måste ju finnas ett visst underlag, och man kan tyvärr ibland konstatera att den kapitalistiska koncentrationsprocessen drivits så långt att den primära förutsättningen för undervisningen inte längre finns. Barnen har tagit slut. Det finns bara åldringar kvar. De unga har flyttat därför att koncentrationsprocessen har ryckt undan deras försörjningsmöjligheter. Då kan man självklart inte heller driva en skola. Men det är också ett faktum, som jag tror alla kommunalmän och landstingspolitiker kan instämma i, att de ökade kostnaderna för kommunerna också har drivit fram en kostnadsjakt som i många fall har betytt att skolor har lagts ner därför att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Det har skett nedläggningar även då det har funnits ett barnantal som varit tillräckligt stort för att det kunde vara acceptabelt att driva en skola under andra omständigheter. Kommunernas brist på pengar, det växande skatteuttaget och en svällande skolbudget har ofta drivit kommunalmännen till åtgärder som har varit till men för människor i glesbygderna. Det är ett faktum. Dit hör bl.a. indragning av mindre skolenheter och koncentration till större. I många fall där opinion har utvecklats för att få behålla en mindre skolenhet har man från kommunalt håll ofta pekat på de ekonomiska besparingarna och det ekonomiska perspektivet. Men många gånger har det också kunnat påvisas att besparingarna blir av högst marginell natur. Det påpekar också departementschefen i propositionen 77 då han framhåller att en indragning av en skolenhet, även med lågt elevantal, inte alltid innebär kostnadsbesparingar. Departementschefen säger: ”Om överföringen av eleverna leder till utökad organisation vid den skola till vilken de hänvisats, blir det ekonomiska resultatet oförändrat eller t.o.m. sämre.

Jag anser att utskottsbetänkandet liksom propositionen andas en betydande oro över den utveckling som har skett när det gäller undervisningsväsendet i glesbygder. Man ser allvarligt på det och föreslår också en rad åtgärder av positiv art. Vi anser dock inte att de är tillräckliga för att hejda den snabba nedläggningen av skolenheter i glesbygder. Jag har tidigare sagt att den utvecklingen i hög grad drivits fram genom kommunernas pressade ekonomiska situation. Men den situationen kvarstår ju. Det ekonomiska trycket har inte lättat. Tvärtom är det så hårt att man nu har ansett sig tvungen att utfärda en rekommendation om att kommunerna inte skall få höja skatten, vilket givetvis frestar till sparsamhet och nedskärningar av samhällets sociala och kulturella service. Då räcker det inte med det som föreslås i utskottets betänkande, och inte heller med glesbygdsutredningens varning för ytterligare nedläggningar. Det är mot den bakgrunden som fru Nordlander i reservationen trycker på två saker: dels att man skall betona B-formen som alternativ före en skolindragning, dels att man skall se till att kommunerna bereds vidgade ekonomiska möjligheter i de fall där de har extra kostnader för att behålla glesbygdsskolor. I utskottets betänkande hänvisas till kommunernas rätt att fatta beslut om skolindragningar. Den vill man inte rucka på. Vi menar att riksdagen har all anledning att — liksom den gjort i så många andra fall — rekommendera kommunerna att som första alternativ gå in för B-skolor i stället för att lägga ner skolenheter. Vi har gjort det efter överläggningar med lärare som är verksamma i s.k. B-skolor — flera med mycket lågt elevantal — och som mycket varmt har anvisat B-formen som en bra lösning, med gott undervisningsresultat. Tidigare har en viss tveksamhet rått när det gäller den skolformen, men mer och mer tycks man ha upptäckt dess positiva sidor. Och att den på många platser där skolor nu står öde skulle kunna utgöra ett alternativ står också helt klart. Men vi bortser, som sagt, inte från de kostnadsmässiga aspekterna. Vi menar att kommunerna måste få ekonomisk hjälp att bibehålla skolor av denna typ och att det nu framlagda förslaget inte är tillräckligt. Kostnadsaspekten har ju varit en av de stora drivkrafterna vid skolnedläggningarna, och det är där man måste sätta in radikala åtgärder. Jag har, som jag tidigare nämnt, noterat att man såväl i propositionen som i utskottets betänkande andas en viss oro över den utveckling som skett. Man hänvisar nu till den utredning som pågår, dvs. utredning om skolan, staten och kommunerna. Det är en angelägen utredning. Vi hoppas att vår linje i de sammanhangen vinner gehör, nämligen att staten skall överta skolkostnaderna. Men det finns också ett ordspråk som säger ”medan gräset växer, dör kon”. Om inte ett väsentligt generösare statsbidragssystem skapas, kommer kommunerna — med ekonomiska motiveringar — att lägga ner den ena glesbygdsskolan efter den andra. Vi hyser förhoppningen att det utredningsarbete som pågår på olika nivåer skall resultera i positiva beslut i den riktning vi bl.a. anger i motionerna, men vi anser att det brådskar. Man måste handla nu. I avvaktan på utredningsresultat bör ett särskilt statsstöd utformas redan nu i syfte att förhindra ytterligare skolindragningar i våra glesbygder. Nr 100 Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till reservationen av fru Fredagen den Nordlander vid utbildningsutskottets betänkande nr 29. 25 maj 1973
Herr talman! Alla har förklarat sig nöjda med den här propositionen Organisation i med något undantag när det gäller vissa ekonomiska frågor. Jag kan bara 8lesbygd m.m. konstatera att utbildningsutskottet med stor tillfredsställelse noterat det viktiga inslag i regionalpolitiken som denna proposition om skola i glesbygd innebär. Vi tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag på alla punkter. Herr Larsson i Staffanstorp har talat om hur tillfredsställd han på sitt partis vägnar är med det förslag som här föreligger. Jag är litet överraskad, herr Larsson, över att det skulle behöva bli ett särskilt yttrande till utskottets betänkande, om vi nu är så helt överens. Det är möjligt att centerns partiexpedition har tyckt att det kunde vara bra om man hade ett papper i handen, som man utan att det kostar ett dugg eller utan att man behöver ställa något yrkande över huvud taget ändå kan vinka med i valrörelsen och låtsas att man vill gå litet längre än regeringspartiet. Om vi är så helt överens, kan detta särskilda yttrande inte ha någon annan uppgift än att glädja någon ute i valdebatten. Till herr Lövenborg vill jag bara säga att det här utskottsbetänkandet ju inte sysslar med frågan om skolenheternas storlek, som herr Lövenborg ägnade huvuddelen av sitt anförande åt. Skolenheternas storlek är ett problem som gäller såväl glesbygd som tätort. Det är en fråga som vi har att ta ställning till i andra sammanhang och där bl.a. SIA-utredningen är inkopplad. Den här frågan gäller glesbygdens speciella problem. Utskottet har inte velat vara med om att nu förorda några särskilda statsbidrag av den typ som vpk yrkar på. Jag vill gärna ta tillfället i akt att erinra om att vi nästa vecka i kammaren kommer att få ta ställning till ett väsentligt förstärkt skatteutjämningsbidrag från staten till kommunerna, som ökar glesbygdskommunernas resurser i betydande utsträckning. Det bör noteras i det här sammanhanget.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
Herr talman! Herr Alemyr tyckte att det var onödigt med vårt särskilda yttrande och trodde att det var partikansliet som hade skrivit ut det. Jag kan tala om för honom att vi inte arbetar på det sättet att partikansliet ger några direktiv. Vi har som ledamöter i utskottet ansett det angeläget att framhålla de synpunkter som vi har anfört i det särskilda yttrandet, bl.a. om den fria resursanvändningen. Jag hänvisar till vad jag sade i mitt tidigare anförande om detta. Herr Alemyr tyckte att jag var nöjd och belåten, och det är väl inget fel i detta sammahang. Jag bara konstaterar att vi har lyckats få gehör för 95 en hel del synpunkter som vi har arbetat med under årens lopp. Vi har många gånger fått nej till dem, herr utskottsordförande, men nu har de äntligen gett resultat.
Herr talman! Herr Alemyr säger att man i betänkandet inte har sysslat med de ekonomiska problemen och frågan om skolornas storlek. Det tycker jag är att beklaga. Vi anser att huvudproblemet ligger på det ekonomiska planet. Visserligen sägs det i propositionen att det inte alltid är lönsamt att lägga ner skolor, men kvar står att den ekonomiska aspekten trots allt ofta är drivfjädern i kommunerna. Jag nonchalerar inte de ekonomiska problemen vare sig för kommunerna eller för staten, framför allt inte för kommunerna. Tvärtom vet jag hur besvärligt man har det på det planet. Skolbudgeten tar ofta en fjärdedel av den totala kommunalbudgeten, och då vill jag inte uttala fördömanden över de kommunalmän som förtvivlat söker efter möjligheter att spara pengar. Däremot har man anledning att reagera när det går ut över människorna, när servicen försämras, när folket i en kommun hamnar i en sämre situation än andra. Det är just det som händer genom de skolindragningar som har skett och de som kommer att ske och förmodligen inte kan hindras genom de åtgärder som här är på tapeten. Det är därför man måste försöka finna förnuftiga lösningar. Jag hoppas att man i det fortsatta arbetet när det gäller dessa frågor skall ta med just de aspekter som jag nu saknar. Bifaller man inte nu vår reservation så är det bara att hoppas, som sagt, att pågående utredningar arbetar snabbt och också kommer med förslag som verkligen innebär en effektiv hjälp för att vi skall kunna behålla skolväsendet i glesbygden.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, trots att detta är en åtminstone för mig mycket viktig fråga. I motionen 1911 tar man upp frågan om bibehållande av korrespondensundervisning på gymnasienivå för kommun som så önskar. Då jag bor på en plats där vi haft korrespondensgymnasium i över tio år, vill jag understryka dess betydelse.

Jag vill försäkra utbildningsutskottet och även riksdagen att korre spondensgymnasierna i både Sveg och Järpen, som jag känner väl till, Nr 100 fyllt en mycket stor uppgift för de ungdomar som finns där, och jag hoppas därför att vi får behålla dessa gymnasier. Vad som framför allt är värdefullt är att man får ha hela riket som upptagningsområde. Om det här görs inskränkningar, skulle det bli förödande för korrespondens Skolväsendets gymnasierna i glesbygden. Det finns faktiskt många elever som är mest Organisation i lämpade för den formen av läsning. 8lesbygd m.m. Vi har haft ett mycket starkt stöd från utbildningsminister Ingvar Carlsson då det gällt korrespondensgymnasierna i Jämtlands län, och jag vill passa på tillfället att tacka honom för detta. Jag hoppas att vi skall få sådant stöd även i fortsättningen. Samma förhoppning ställer jag också till utbildningsutskottet. Herr talman! Med mitt korta inlägg har jag velat poängtera värdet av korrespondensgymnasierna i glesbygden, och jag ansluter mig till utbildningsutskottets betänkande nr 29.
Herr talman! Som svar på herr Wikners fråga vill jag bara säga att varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet uttalas det något hot mot korrespondensgymnasierna i Sveg och Järpen. De aspekter på problematiken som herr Lövenborg talar om förekommer i direktiven till utredningen om staten, skolan och kommunerna. Till herr Larsson i Staffanstorp vill jag säga att om vi nu alla är överens om och tacksamma för det som står i den här propositionen och om vi delar formuleringarna i utskottsbetänkandet, varför skall det då till utskottsbetänkandet komma ett särskilt yttrande? Den frågan kan väl endast besvaras med en politisk hänvisning. Det bör i vissa lägen kunna vara värdefullt för centerpartiet att ha ett yttrande som kan tänjas att gå litet längre än det utskottsbetänkande som det i övrigt råder enighet om. Den här propositionen är ett led i den ständigt förstärkta regionalpolitik som socialdemokratin har fört under en lång följd av år.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

Det har inte varit så lätt att få dessa synpunkter beaktade, när vi tidigare fört fram dem. Därför har jag uttryckt min tillfredsställelse i dag, men vi skall inte tro att systemet är helt fullständigt förrän vissa kompletterande åtgärder vidtagits. Dessa åtgärder kommer emellertid framöver — i varje fall skall vi se till det.
Herr talman! Utbildningsutskottets ordförande säger att man inte har uttalat sig emot korrespondensgymnasierna i vare sig Sveg eller Järpen. ” Det var det enda svar jag fick. Därför uppfattar jag trots allt detta så, att vi får behålla dessa korrespondensgymnasier och att de inte ligger i någon farozon.

Herr talman! Alla som yttrat sig om skolväsendets organisation i glesbygd har uttalat sin tillfredsställelse med de förslag som vi nu har att besluta om. Genomförandet av förslagen kommer att avsevärt gagna vårt skolväsen i de glesbefolkade delarna av landet — jag delar den uppfattningen. De krav och önskemål — det vill jag understryka — som sedan länge framförts från moderata samlingspartiets sida kommer nu att uppfyllas. Jag vill här, även med uppenbar risk för att bli misstänkt för att driva valpropaganda, framhålla att vi från vår sida enständigt har hävdat fördelarna med mindre skolenheter, mindre elevgrupperingar och större flexibilitet i skolväsendet över huvud taget. Vår inställning gäller såväl glesbygd — som är aktuellt i dag — som tätorter. Vi har försökt påvisa att de negativa sociala och pedagogiska effekterna av något slags stordrift inom skolväsendet överstiger kortsiktiga ekonomiska vinster. Några medgivanden om riktigheten i det här synsättet har vi emellertid tidigare knappast inhöstat. Kraven går tillbaka till andra avdelningen i statsutskottet på den gamla tvåkammarriksdagens tid. Våra krav att möjligheter skall skapas att i ett mera flexibelt system än det nuvarande variera exempelvis klassernas storlek har inte vunnit någon förståelse. Skolpolitiken har, som sagt, vad gäller organisationen av skolsystemet varit ensidig, syftande till en mer eller mindre fullständig enhetlighet trots alla möjliga olikheter av geografisk och befolkningsmässig art. Idealet var länge — det är väl övervunnet nu — att en skola skulle se precis likadan ut överallt, organisatoriskt och kvantitativt. Jag vill understryka att man givetvis skall eftersträva att åstadkomma en utbildning som kvalitetsmässigt är likvärdig i alla landsdelar. Men — och det är ett viktigt men — det behöver inte ske i samma organisatoriska former överallt. Formerna kan anpassas till de särskilda förhållanden som kan föreligga, och syftningen kan vara vidare än bara ren glesbygd. Propositionen 77 angående skolväsendets organisation i glesbygd m.m. har dragit de rätta slutsatserna av ett sådant resonemang, som tidigare inte klart har accepterats. Vi moderater hälsar nyordningen med stor tillfredsställelse. Om jag får säga det — med all respekt för utbildningsdepartementet — så återger propositionen i många stycken vad vi skulle vilja kalla för moderat skolpolitik. Ta det som ett beröm. Jag vill uttrycka den förhoppningen att förändringen är ett uttryck för en upplevelse av att det är på det här sättet, dvs. under anpassning till den lokala verkligheten utan uppgivande av kvalitetskravet, som man måste handla. Om denna nya upplevelse av skolverkligheten i ännu högre grad kan sträcka sig till att också omfatta den pedagogiska och arbetsmässiga sidan av vårt skolväsen, så är det så mycket bättre. Herr talman! Jag har givetvis inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nu har vi fått höra att denna regeringens proposition om utbildningen i glesbygd helt överensstämmer såväl med centerpartiets som med moderaternas utbildningspolitik. Det kan säkerligen förvirra en del. Jag noterar, herr talman, att uppslutningen kring regeringens utbildningspolitik i glesbygden blir allt fullständigare, och för detta ber jag att få tacka.
Herr talman! Ja, uppslutningen blir givetvis fullständigare och fullständigare ju mer regeringen ansluter sin skolpolitik till centerns och moderata samlingspartiets.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande föreslås bl.a. att premie för pensionsförsäkring som gäller make icke längre skall vara avdragsgill. Premier för pensionsförsäkringar är avdragsgilla, medan de utfallande beloppen blir skattebelagda. I samband med 1970 års skattereform tillkom de två olika begreppen A-inkomst och B-inkomst. Den förra är inkomst av arbete, den senare inkomst av kapital, vilken fortfarande skall vara föremål för sambeskattning mellan makarna, medan inkomst av arbete skall vara särbeskattad. Livförsäkringskommittén säger sig nu ha konstaterat att det går att överflytta inkomster från ena maken till den andre genom en pensionsförsäkring. Jag kan emellertid icke finna att detta skulle vara motiv för att nu vidtaga en ändring. Dels håller skatteberedningen på med sitt arbete och tvingas väl också att inom en snar framtid lägga fram ett förslag, dels arbetar livförsäkringsskattekommittén med sina utredningar. Att nu införa ett provisorium, vilket detta är — det sägs tydligt och klart i propositionen — torde inte vara motiverat. De försäkringsavtal som ingåtts kommer nämligen helt att ändra karaktär genom de ändrade bestämmelserna, och många kommer att göra kännbara förluster. Nu säger utskottet att det går att ta fribrev, men det är en utväg som ingalunda är tillfredsställande. Detta blir i allmänhet mycket ofördelaktigt, och det rubbar också helt förutsättningarna för försäkringen, nämligen att den skall vara ett pensionsskydd. Det torde icke heller vara omotiverat att makar har rätt att bygga upp ett pensionsskydd var för sig. Det kan finnas många motiv härför, såsom familjeskäl och hälsoskäl. Genomförs det här förslaget, så innebär det att man helt bortser ifrån att familjen är en enhet, även ekonomiskt sett. Detta är en princip som jag anser att man inte kan göra avsteg ifrån. De problem som nu anses motivera en ändring är i sin helhet orsakade av 1970 års olyckliga skattebeslut, som trots ändringsförsök fortfarande inte är bra. Ett efter så dåliga förberedelser tillkommet skattebeslut som 1970 års får icke användas som motiv för ändringar i för många människor så viktiga ting som deras pensionsförhållanden. För gruppen faktiskt sambeskattade framstår denna ändring som särskilt orimlig. Om två makar driver en rörelse eller ett jordbruk med gemensamt arbete får den som står för rörelsen icke betala någon lön till den medhjälpande maken, vilket har till följd att vederbörande — oftast hustrun — icke kan erhålla någon ATP-pension. Då ingen inkomst av formella skäl får utgå, kan hon icke heller betala någon premie. Detta förhållande blir så mycket mera upprörande som en sådan familj får betala mycket högre direkt skatt än andra. Om dessa två makar har en inkomst motsvarande 25 000 kronor vardera, får de betala över 5 000 mer i skatt än en familj där makarna var för sig har samma inkomst genom anställning hos annan arbetsgivare. Till denna orättvisa är nu utskottsmajoriteten beredd att lägga ytterligare en, nämligen att förvägra denna make rätt till egen pensionering. Inte sällan förekommer det att två makar, som drivit en rörelse och vid hög ålder icke kan fortsätta den, säljer sin rörelse. De blir då beskattade för den del av köpeskillingen som överstiger det egna kapitalet. Vanligtvis tecknar de en pensionsförsäkring för att icke genom den höga marginalskatten behöva skatta bort alla pengarna. Varför skall det då icke vara tillåtet för dessa personer att teckna var sin pensionsförsäkring? Båda har ju bidragit till den gemensamma inkomsten, och detta har icke sällan skett under ett långt och strävsamt liv. En sådan orättvisa kan vi icke vara med om. Därför har Yngve Nilsson och jag reserverat oss. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen 1. Skulle vår reservation falla i den förberedande voteringen, kommer vi att stödja den reservation som avgivits av herr Josefson i Arrie m.fl., då det förslaget är bättre än utskottets.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 35 behandlas bestämmelserna om avdrag för pensionsförsäkringspremier. Enligt det nu föreliggande förslaget slopas rätten till avdrag vid inkomstbeskattning för makes pensionsförsäkring. Vidare föreslås att avdrag för premier för egen pensionsförsäkring inte skall beviljas för högre belopp än skillnaden mellan sammanlagd inkomst från olika förvärvskällor och allmänna avdrag. Anledningen till förslaget är dels införandet av särbeskattningen, dels att pensionsförsäkringar efter införandet av den individuella beskattningen i vissa fall utnyttjats för att något jämna ut inkomsten makar emellan. Jag skall inte förneka att så kan ha skett i vissa fall. Men det finns en grupp i samhället som genom detta förslag drabbas av en direkt orättvisa, och det är de faktiskt sambeskattade, makar som arbetar i ett eget, gemensamt företag. För dessa gäller fortfarande sambeskattningen. Makar som arbetar i eget företag blir inte var för sig beskattade för sina arbetsinkomster. Enligt gällande bestämmelser sammanförs deras inkomster och beskattas hos den som har den största inkomsten eller, om det berör jordbruk, hos mannen. Det innebär högre skatt när den gemensamma inkomsten överstiger ett belopp på 30 000 kronor. Detta är en orättvisa som vi anser att man bör ta bort. Vi har krävt detta i centern under alla år sedan 1970. Vi anser att denna grupp skall beskattas enligt samma regler som alla andra inkomsttagare i vårt land, men ännu har inte socialdemokraterna velat tillmötesgå detta rättvisekrav. Det föreslås i propositionen 120, som utgör underlag för det utskottsbetänkande vi nu behandlar, att avdrag för premie för makes pensionsförsäkring inte längre skall medges vid inkomstbeskattning. Trots att bådas arbetsinkomst skall läggas samman vid beskattningen får således avdrag inte göras för makarnas pensionsförsäkringspremier. Genom sambeskattningen utesluts en av makarna från möjligheten att ansluta sig till ATP-pensionssystemet. Samtidigt föreslår regeringen nu att avdrag vid beskattningen för premie till frivillig pensionsförsäkring inte längre skall tillåtas, även om båda makarna gjort en likvärdig arbetsinsats i sitt företag. Vilket är motivet för regeringens behandling av denna samhällsgrupp? Varför skall dessa människor först betala en högre skatt och sedan också vägras avdrag för premier för en pensionsförsäkring? Vad är det för orsak till detta? Är det ett utslag av regeringens syn på jämlikheten, eller vilket är motivet? Fru talman! I centern har vi tillstyrkt propositionen till den del den syftar till att förhindra en överflyttning av arbetsinkomst, men vi kan inte acceptera att man, så länge vi för vissa grupper har kvar den faktiska sambeskattningen av arbetsinkomster, vägrar en av makarna avdragsrätt för premie för frivillig pensionsförsäkring samtidigt som han eller hon också är utestängd från möjligheten att ansluta sig till ATP. Centerns och folkpartiets representanter i utskottet har därför i reservationen 2 föreslagit att de faktiskt sambeskattade tills vidare bibehåller avdragsrätten för makes pensionsförsäkringspremie. Det är ett rättvisekrav, och jag yrkar, fru talman, bifall till den till utskottsbetänkandet fogade reservationen 2.

Fru talman! De båda föregående ärade talarna har redan berört vad detta ärende innefattar. Det gäller en beskattningsfråga som har sin grund i de ändrade regler för beskattningen makar emellan som kom till genom 1970 års skattereform. Därvid infördes, såsom redan har nämnts, de nya bestämmelserna, där man preciserade A-inkomst och B-inkomst som skulle komma att gälla för vissa avdrag. Det blev då möjligt att använda denna nya situation för att få en skattelättnad som egentligen inte var avsedd. Enkelt och mycket schematiskt kan detta beskrivas så, att skattskyldig nu får göra avdrag för premierna för sin makes pensionsförsäkring, medan det utfallande beloppet betraktas som den andre makens A-inkomst och särbeskattas efter lägre progression än som gäller för makes inkomster av hans/hennes avdrag. En pensionsförsäkring kan således i vissa fall vid inkomstbeskattning utnyttjas på ett sätt som helt naturligt inte varit avsett. Makarna kan i sådana fall erhålla betydande skattelättnader, om deras inkomster sinsemellan i storlek är väsentligt olika. I propositionen 120 föreslås därför åtgärder för att förhindra sådana icke avsedda skattelättnader. Det är detta som saken gäller. Men nu införs också bestämmelser om att avdrag för premie inte får göras med högre belopp än skillnaden mellan inkomst och övriga allmänna avdrag. I den mån avdrag inte kunnat utnyttjas får emellertid beloppet enligt samma regler dras av vid taxeringen för något av de följande sex åren. Dessutom föreslås att även efter överlåtelse av försäkringen skall försäkringstagaren vara skattskyldig för utfallande belopp. Utskottsmajoriteten har med en liten avvikelse som gäller viss övergångsbestämmelse helt tillstyrkt propositionens förslag. Vi har funnit att de möjligheter till icke avsedd skattelättnad som nu obestridligen finns inte svarar mot kravet på en rättvis beskattning efter bärkraft. Det får därför anses högst angeläget att de i propositionen föreslagna ändringarna bifalles. I reservationen 1, som har avgivits av de moderata representanterna i utskottet, anföres, som vi redan har hört, vissa invändningar. Det är väl bara att notera att vi inte har samma mening på de punkterna. Vi menar att rättvisekraven ändå får väga över de rent praktiska synpunkter som i vissa fall skulle kunna anföras. I reservationen 2 yrkas från centerpartioch folkpartihåll viss ändring beträffande avdrag för premie för skattskyldig som tillsammans med sin maka har inkomst av jordbruk eller rörelse. Som framgår både av propositionen och av vad utskottet anfört i denna del torde de nya bestämmelserna inte medföra några svårigheter för erhållande av ett tillfredsställande pensionsskydd även för dessa kategorier. Dessutom är denna lagstiftning, som herr Magnusson i Borås påpekade, att betrakta som ett provisorium i avvaktan på att livförsäkringsskattekommittén blir färdig med sin utredning angående utformningen av försäkringsbeskattningen i dess helhet. Vi anser således att det inte finns anledning att tillmötesgå de krav som från centerpartioch folkpartihåll har framförts i detta avseende. Ett genomförande av det förslaget skulle dessutom rent praktiskt medföra rätt betydande svårigheter vid deklarationen. Efter att i all korthet ha framfört dessa synpunkter vill jag således, fru talman, yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Fru talman! Herr Engkvist fastslog att vi har principiellt olika uppfattningar. Ja, det har vi kunnat konstatera under den långa tid vi har utrett den här frågan. Jag fäste mig vid att herr Engkvist sade att rättvisan krävde att man nu genomförde det här förslaget. De argument som jag framförde tidigare borde tillräckligt tidigt visa att rättvisan i stället kräver att man icke nu genomför de provisoriska åtgärderna utan väntar tills skatteutredningen och pensionsförsäkringsutredningen är klara. I varje fall kan man inte säga att det är rättvist att genomföra en lagstiftning som har retroaktiv verkan redan från den 1 januari i år. Utredningen hade visserligen föreslagit att lagen skulle börja tillämpas från den 8 december förra året, då utredningen lade fram sitt förslag, men finansministern har haft vänligheten att flytta fram tidpunkten till den 1 januari. Det blir ändå en retroaktiv beskattning, och man kan väl ifrågasätta om det är rättvist att genomföra en sådan.
Fru talman! Herr Engkvist säger att det skulle vara svårt att klara detta deklarationsmässigt. Det är ett argument som framförts vid många tillfällen. Faktum är att om företaget bedrives i bolagsform, föreligger inga hinder, för då klarar man upp saken. Då skulle det inte vara så omöjligt att klara denna sak för de företag, som bedrivs av enskilda personer. Detta är en orättvisa som man inte kan acceptera, allra minst kan vi acceptera en ytterligare utbyggnad genom att pensionen på samma sätt blir förbehållen bara den ena parten. Herr Engkvist sade också att lagen är ett provisorium. Jag tycker att detta är ett ytterligare skäl för att man skulle följa den linje som föreslås i reservationen 2. Det har sagts att man i skatteutredningen med förtur borde titta på den faktiska sambeskattningen, och vi hoppas att detta verkligen kommer att ske. Om lagstiftningen är ett provisorium, skulle man i denna också kunna ta in att avdrag tills vidare medges för makes pensionsförsäkringspremier. Herr Engkvist säger att man nog kan klara pensionsskyddet ändå. Ja, det sker om det kopplas enbart till den ena maken. Det kan väl inte vara rätt att man för en ganska liten grupp, som utan tvivel gör en värdefull insats, skall ha andra bestämmelser när det gäller beskattningen och andra bestämmelser när det gäller pensionsförsäkringar än vad som gäller för svenska folket i övrigt.
Fru talman! Till herr Josefson vill jag bara säga att det ännu inte har kunnat påvisas att olägenheterna är så stora som framhålles i reservationen och som det har sagts i kammaren. Utskottsmajoriteten tror fortfarande att det blir möjligt att klara detta utan alltför stora olägenheter.
Fru talman! Jag skulle faktiskt vilja ställa frågan till herr Engkvist: På vad sätt skall detta ordnas? Det är klart utsagt att premierna för makes pensionsförsäkring inte får dras av. Eftersom var och en för sig inte får redovisa sina inkomster, är ju möjligheterna uteslutna. Vilka möjligheter det finns att här klara av detta förstår jag inte, och det har heller inte på något sätt redovisats.
Fru talman! Jag vill bara anföra att det både från departementschefen i propositionen och från utskottet anförts att bestämmelserna om folkpension och allmän tilläggspension innebär ett skydd för efterlevande make. Det kan man inte bortse ifrån i detta fall.
Fru talman! Anser således herr Engkvist att denna grupp, den faktiskt sambeskattade, skall utestängas från den möjlighet att skaffa sig en tilläggspension, som man har erbjudit svenska folket i övrigt?

Fru talman! De nordiska länderna har sedan Nordiska rådets tillkomst varit angelägna om att få en betydande grad av likformighet i fråga om olika förhållanden och villkor för medborgarna i dessa länder. Man har harmoniserat sociallagstiftningen, man har en fri nordisk arbetsmarknad, man har strävat efter enhetliga rättsregler — i varje fall till de yttersta av dessa dagar — och man har på åtskilliga håll försökt uppnå överenskommelser som skulle medföra att det på olika sätt praktiskt taget inte vore någon skillnad för medborgarna att vistas i det ena eller andra nordiska landet. Vi vet också att trafiken mellan länderna har ökat och att det försiggår en betydande omflyttning. Med utgångspunkt i dessa strävanden var propositionen 122, som kom helt nyligen, ganska märklig. Den innebär helt enkelt att det för vissa sekretariat i det nordiska arbetet — det kanske är det mindre viktiga i sammanhanget — och jämväl för personalen i dessa skulle införas särskilda privilegier och förmåner. De institutioner det gällde var Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo, sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete i Köpenhamn, och genom ett tilläggsyrkande har också på sistone tillkommit nordiska presidiesekretariatet i Stockholm. Personalen vid dessa institutioner skulle icke beskattas i vanlig ordning, varken efter hemlandets eller uppehållslandets regler, utan de skulle komma i åtnjutande av ett helt nytt skattesystem. Bakgrunden till det var att man skulle arrangera en form av nettolön för dessa personer. Till denna nettolön, som således skulle vara skattefri, skulle läggas bostadsersättningar och därmed vore det problemet ur världen. I stället för skatt skulle beräknas en avgift som erlades till vederbörande sekretariat, alltså inte till finansdepartmenten eller deras indrivare. Även tullfrihet skulle i viss utsträckning beviljas. Personalen vid dessa sekretariat skulle alltså på sätt och vis utgöra främmande frälsekroppar i den nordiska samhörigheten. Som motiv för dessa personers förmåner har anförts jämförelser med förhållandena inom vissa internationella organisationer. Det har däremot icke sagts att man skulle jämföra med vad som är brukligt för diplomater, för dessa har icke någon sådan skattefrihet. De erlägger skatt, även om deras utlandstillägg är skattefria på grund av att dessa anses utgöra täckning för omkostnader i tjänsten. Denna proposition är följden av en överenskommelse träffad i Nordiska ministerrådet. Jag har svårt att undvika intrycket av att överenskommelsen har tillkommit i hastigt mod utan att man har gjort klart för sig konsekvenserna av den. Först och främst är det rätt naturligt att en sådan här överenskommelse om undantag från vanlig skattebelastning för denna kategori kommer att få återverkningar på annan nordisk personal. Låt oss ta Stockholm som exempel. Här finns ett nordiskt presidiesekretariat som är inrymt i gamla riksdagshuset väg i vägg med Nordiska rådets svenska delegationssekretariat. Personalen träffas, de har likartade arbetsuppgifter, men den ena gruppen skulle alltså åtnjuta skattebefrielse, medan den andra inte skulle göra det. Tror någon att det förhållandet är bra i längden? Tror någon inte att det relativt snart kommer att ställas anspråk från den ena gruppen att få samma förmåner som den andra gruppen med ungefär likartade arbetsuppgifter? Vi vet också att antalet nordiska institutioner kommer att växa. Vi kommer sannolikt att få nya institutioner, eventuellt i Helsingfors och Mariehamn. Sedan kan man fråga vad det är för skillnad mellan de institutioner som särskilt omnämns i propositionen, kultursekretariatet i Köpenhamn t.ex. och Nordens hus i Reykjavik för att ta ett annat exempel. Vi tycker att det är felaktigt att gå till väga på det här sättet. En del av argumentationen för en sådan här anordning är emellertid alldeles riktig, nämligen att ministerrådets personal inte skall komma i ett bättre läge än parlamentarikernas personal, dvs. att ministerrådets sekretariats personal i Oslo inte skall få bättre ställning än presidiesekretariatets personal i Stockholm. Det är alldeles riktigt, men vi vet inte om det är rätt väg att åstadkomma denna likställighet genom att ge båda karaktären av frälse. Vore det inte enklare att låta båda förbli där de är i skattemässigt hänseende och följa de regler som eljest finns för inkomster och löner för personal som arbetar i nordiskt land? Det är möjligt att den svenska regeringen och dess företrädare har känt sig bundna av vad som överenskommits vid något tillfälle i Oslo. Det är möjligt, men det behöver inte hindra Sveriges riksdag att granska detta. Jag skulle i det sammanhanget gärna vilja ställa en fråga till den för propositionen ansvarige, statsrådet Lidbom, men han är visst inte här i kammaren — det är mera ovanligt att ett statsråd inte försvarar sin proposition. Han kanske finns någonstans i huset. Hur långt har man kommit i de övriga nordiska länderna? Har man kommit fram till en parlamentarisk behandling som den vi har här i dag? Det vore intressant för den fortsatta ärendebehandlingen att veta någonting om det. Sedan tillkommer en annan sak. Denna fråga om skatteprivilegier, jag kallar det så, för personal knuten till Nordiska rådets institutioner uppkom redan 1962. Det gällde ett atomforskningsinstitut i Köpenhamn, till vilket en berömd vetenskapsman och professor skulle knytas. Han ställde då som villkor att få särskilda privilegier, icke därför att han inte ville betala skatt utan därför att det danska skattesystemet var sådant att den som inträdde i detsamma fick en helt annan skattebelastning än vanliga människor till följd av den s.k. fraadragsrätten, som finansminister Sträng känner väl till.

Denna rekommendation har tydligen fallit i glömska. Den åberopades icke i den utredning som utskottet säger var omsorgsfull och ingående, trots att det dock icke är mer än elva år sedan den antogs. Den har över huvud taget inte förekommit i debatten förrän reservanterna i utskottet och motionärerna tog upp en påminnelse om detta. Jag vill tillägga att jag vet att man inom det svenska finansdepartementen håller på att tråckla och sy för att rätta till en del av oformligheterna i den överenskommelse som är fogad som bilaga till propositionen. Jag önskar all framgång i detta tråcklande och i detta syarbete, men hur långt man har kommit på den punkten vet inte Sveriges riksdag i dag. Vi har bara att hålla oss till propositionen och till den text som finns i överenskommelsen. Med anledning därav ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen om avslag på propositionens förslag.